Herr talman! Jag respekterar engagemanget för patienten och delar det och tycker att det är fullt naturligt. Jag har inte hört att någon, allra minst jag själv, har yrkat på en villkorslös samvetsfrihet. Problemet är att vi inte har en samvetsklausul oss förelagd eller ens en utredning. Det vi diskuterar nu är majoritetens förslag om ett villkorslöst förbud mot samvetsfrihet i varje fall.

Hur vill föregående talare kommentera det?
Herr talman! Tuve Skånberg, jag kan aldrig tänka mig att det ingår som ett moment i utbildningen till polis att man skall utvisa just precis sjuka barn. Utbildningen inom sjukvården gäller hur man tar emot människor i nöd, människor som kommer till en och vill ha hjälp. Tuve Skånberg går runt så fint och varligt. Det handlar inte alls om abort. Nej, han tänker på andra situationer som eventuellt kan uppstå. Men vi som ute i landet har fört debatter med kdspolitiker har hört dem säga helt klart att vad det nu handlar om är ett led i att minska antalet aborter. Man säger att läkare och annan vårdpersonal som deltar i aborter -- människor som gör det som kvinnor har laglig rätt till -- är samvetslösa och att man hellre vill ha läkare och annan vårdpersonal som har samveten. Man säger t.o.m. att vi som är motståndare till en samvetsklausul också är samvetslösa. Det var väl det som Tuve Skånberg insinuerade.
Herr talman! Naturligtvis respekterar jag Isa Halvarssons samvete. Det skulle aldrig vara fråga om annat. Jag respekterar också att en kvinna kan komma i den oerhört svåra situationen att abort är det minst onda av två onda ting. Det vi faktiskt diskuterar är inte bara den snäva sektorn aborter, utan det vi diskuterar är att i varje fall förbjuda studenter att hänvisa till sitt samvete. Jag vill gärna veta vad Isa Halvarsson svarar på den fråga som jag ställde till föregående meddebattörer: Varför skulle antalet studenter som inte vill lära sig utföra abort öka i framtiden, jämfört med åren 1977--1991, när de enligt tillgängliga uppgifter var närmast försumbara eller kanske över huvud taget inte fanns?
Herr talman! Vi har inte haft en samvetsklausul förut. Vi har haft en möjlighet att överklaga beslut.

Jag har i det fallet ganska livlig fantasi.

Herr talman! Jag måste säga att det har varit en mycket intressant och spänstig debatt, som jag har lyssnat väldigt noggrant på. Efter den skall vi nu gå över till ett betänkande som handlar om skolfrågor -- läroplansfrågor, betyg, gymnasieskolan. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna Vi har i vårt land haft en läroplansdebatt som varit väldigt intensiv under ett par år. Det har varit en intressant debatt det också, som har rört väldigt viktiga och grundläggande frågor för det svenska samhället, bl.a. hur vi skall skapa en skola som hjälper våra barn och ungdomar att medverka i utvecklingen av ett demokratiskt samhälle, en skola som främjar gemenskap, förståelse för och inlevelse i andra människors situation. Vi fick ett läroplansbeslut i december, och vi från Socialdemokratin påverkade det beslutet i flera avseenden avsevärt. När det gäller miljöfrågor, internationalisering, demokratifrågor och skolans värdegrund medverkade vi med våra motioner och med våra inlägg till att få starkare och klarare skrivningar i den läroplan som vi nu har fått från regeringen. Vi socialdemokrater står alltså bakom läroplanen, och vi skall nu följa arbetet med att förverkliga den och komma med förslag till förändringar, om det blir nödvändigt framöver. Nu finns det ett beslut i samband med läroplansbeslutet som vi inte accepterar, och det gäller ett nytt betygssystem. Vi anser att betygsbeslutet är en tillbakagång mot mer betyg och prioritering av mätbara kunskaper i skolan. Det innebär att betyg kan och skall sättas alldeles för tidigt i skolan, t.o.m. på små barn. Vi accepterar inte att ungdomar kan lämna skolan med betyget ''otillräckliga kunskaper'' och då kan utestängas från nationella program i gymnasieskolan. Vi accepterar inte heller ett beslut med för många betygssteg, vilket vi anser att det blev. Sex betygssteg i grundskolan är för mycket. Direkt efter betygsbeslutet i december kom det också många starka reaktioner från elever, föräldrar och lärare mot det nya systemet. Kritiken utgick från bl.a. det som jag nämnde tidigare, att betyg inte bör sättas på små barn, vilket majoriteten nu öppnar möjligheten för. Kritiken utgick vidare från att betyg styr arbetssättet i skolan. Det instämmer vi också i. Kritiken utgår också ifrån att betygen ökar splittringen mellan elever. De föräldrar som tror sig ha ett duktigt barn vill ha ett kvitto på det, medan de som misstänker att deras barn inte är så duktigt inte kommer att vilja ha något betyg. Bara det att föräldrar vill ha ett betyg kan alltså öka splittringen mellan eleverna i skolan. Det tycker vi inte är bra. Kritiken utgår också ifrån att det ges möjlighet att skapa betygsskolor och icke betygsskolor, vilket vore mycket mycket olyckligt. Vi socialdemokrater har därför sagt att vi skall riva upp beslutet om betyg i grundskolan, om vi får en möjlighet efter valet. Det är också praktiskt möjligt att göra det, eftersom betygssystemet skall träda i kraft först nästa sommar. Skälet till att vi skall riva upp beslutet är att det betygssystem som har beslutats hämmar utvecklingen i skolan mot ett elevaktivt arbetssätt och inte främjar samarbete och helhetssyn. Vi socialdemokrater vill ha ett betygssystem där betyg skall ges tidigast i åttan. Det skall vara en fyragradig skala som inte har betygssteget ''otillräckliga kunskaper'' utan i stället ett kryss för elever som inte når upp till ''godkänd''. Det skulle innebära att man har rätt till undervisning för att komma upp till godkänd nivå. Vi vill ha mycket samarbete mellan skola och hem. Därför är vi väldigt glada över att vi ändå kunde enas om en sak i samband med beslutet i december. Det var att skolorna skall jobba med utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalen innebär ju en fördjupning av kvartssamtalen. Lärarförbundet och Hem och skola har nu gjort en broschyr där man vill stimulera till engagemang kring utvecklingssamtal och föräldrasamtal. Vi tycker att det är ett mycket mycket bra initiativ. Vi är glada över att utskottet blev enigt om att försöka främja utvecklingssamtalen. Men vi tycker att det är motsägelsefullt att å ena sidan säga att man skall kunna ge betyg tidigt i skolan och å andra sidan betona utvecklingssamtalen, som ju kräver en väldigt stor öppenhet. I beslutet om utvecklingssamtalen skrev utskottet att ett utvecklingsarbete i skolan bör initieras av regeringen för att förnya kontaktformerna. Eftersom ingen från regeringen är här skulle jag vilja fråga utskottsmajoriteten vilka initiativ regeringen har tagit beträffande utvecklingssamtalen i enlighet med det riksdagsbeslut vi fick i december. Herr talman! I övrigt vidhåller vi i betänkandet vår linje när det gäller fristående skolor. Vi anser att ett krav för att fristående skolor skall få statliga och kommunala bidrag skall vara att de uppfyller lika höga krav på kvalitet, allsidighet, öppenhet och tolerans som de kommunala. Självfallet får inte rätten för föräldrar och barn att välja skola bli en rätt för skolan att välja sina elever och därmed utestänga någon elev. Vi anser också att kommunernas roll vid godkännande av fristående skolor skall stärkas och att Skolverket bör väga in deras synpunkter vid sina beslut. Vi vill också ha en minimigräns för elevantalet i fristående skolor. Vi anser att Skolverket skall få i uppdrag att presentera ett förslag om en nedre gräns för antalet elever i privata skolor som får kommunala bidrag och hur sådana regler skall anpassas för nystartade skolor. Speciellt representanter för Moderaterna åker runt i landet och påstår att socialdemokraterna kommer att förbjuda fristående skolor efter valet. Det är inte sant; det vill jag ha sagt från denna talarstol. Däremot har vi sagt att vi kommer att förändra lagen om bidrag till fristående skolor, därför att vi tycker att lagen är väldigt generös. Den ger väldigt stora resurser till de fristående skolorna jämfört med de kommunala. Systemet blir orättvist. Vi vet också att det inom regeringspartierna pågår diskussioner om de villkor som gäller för fristående skolor. Det är ingen hemlighet att kommunrepresentanter från de borgerliga partierna tycker att systemet är mycket generöst. De tycker att det är kostnadsdrivande. I en del partier pågår det diskussion om elevavgifter skall få finnas i fristående skolor. Det har funnits utredningsförslag om att sänka procenttalet. Jag skulle vilja fråga regeringsmajoritetens företrädare följande: Vilka förändringar av villkoren för de fristående skolorna skulle en borgerlig majoritet, om vi olyckligtvis skulle få en sådan, vidta efter valet? Skulle ni förändra villkoren för de fristående skolorna, och i så fall på vilket sätt? Till sist, herr talman, vill jag säga att vi också reserverar oss beträffande utvecklingsarbetet i gymnasieskolan. Vi anser att ett fortsatt utvecklingsarbete skall ske längs olika vägar, där kursutformningen är en modell och inte den enda. Avslutningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till de nämnda reservationerna.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande 17 har rubriken Vissa skolfrågor. Ville man vara litet respektlös skulle man också kunna kalla det Gamla skivbekanta. Det är inte några nya frågor som kommer upp. Jag skall för att i någon mån förkorta kammarens nattskift fatta mig ganska kort. De tio minuter som jag anmält mig för kommer jag definitivt inte att använda. Jag vill något kommentera de reservationer vi har gjort och som jag yrkar bifall till, dvs. Reservation 5 föranleds av att vi tycker att lärlingssystemen inte fungerar. Vi vill att man från riksdagens sida tar initiativ till att få dem att fungera. Vi vet att det finns olika möjligheter, men alla har en sak gemensamt: de fungerar inte. Vi har upprepade gånger försökt hänvisa till ett system som fungerar, nämligen det som finns i Tyskland. Där har man mycket goda erfarenheter av ett väl fungerande lärlingssystem. Av något skäl vill skolan inte släppa greppet i Sverige. Det verkar som om man liksom inte litar på att näringslivet, hantverksorganisationer och liknande kan hjälpa till. Samtidigt vet vi att det finns väldigt många ungdomar som ingenting hellre vill än att gå som lärling. De är genuint trötta på att gå i skolan med alla de problem det medför. Därför tycker vi att det är så viktigt att hitta former som fungerar i stället för att bara hänvisa till att möjligheterna finns. De används inte. I reservation 6 skriver vi att vi vill att man aktivt uppmuntrar s.k. industriskolor eller industrigymnasier. Vi tycker att det är särskilt viktigt om man betänker att gymnasieskolans industriprogram nästan är tomt. Det finns alarmerande få elever och sökande. SKF i Göteborg och ABB i Västerås har inbygda industrigymnasium. Där står undomarna i kö för att komma in. Den utbildningen är längre och mer krävande. Det måste rimligtvis indikera vad eleverna vill. Därför tycker vi att det är viktigt att man uppmuntrar den formen. Utbildningen är definitivt inte sämre än skolans -- tvärtom. På företagen har man den senaste teknologin och aktuell kompetens bland sina lärare. Samma grundsyn gör att vi tycker att samhället skall ta initiativ till och uppmuntra småbarnsskolor. Under decennier har barnomsorgen dominerats av daghem. I andra länder finns det andra varianter -- t.ex. école maternelle i Frankrike. Utan att lyfta fram den som ett föredöme tror jag att Sverige skulle vinna på att ha fler småbarnsskolor. Det finns några stycken, men där kan man verifiera att det finns problem. Jag vet att det formellt sätt inte finns något mer än traditionerna -- de är tunga -- och ett antal byråkratiska snårskogar som hindrar. Vi tycker att det är viktigt att uppmunta den typen av pedagogisk mångfald för att skapa större valfrihet. Den sista punkt jag tänkte kommentera, herr talman, gäller något så provocerande som elitskolor. Vi har pratat om elitskolor från Ny demokratis sida hela tiden. Vi tycker att det är viktigt. Vi har lärt oss att många tycker att det är provocerade. Vi förstår inte det. Det är självklart att man pratar om elitidrott. Den sker inte på bekostnad av breddidrott. Vi ser på skolan på samma sätt. Vi måste våga satsa på våra elitelever och ge dem den stimulans de behöver. Jag vill understryka att det inte handlar om att de skulle vara bättre eller mer värda. Det är ju självklart att vi hävdar grundläggande mänskliga rättigheter och allas lika värde. Men allas olikhet är ju lika självklar. Man måste våga bejaka att alla människor har starka sidor som det verkligen finns anledning att understödja. Det står mycket riktigt i författningarna att det skall ges extra resurser till elever med särskilda behov. Om man läser det kan man konstatera att det även gäller särskilda behov av stimulans. I praktiken gäller det elever som i andra sammanhang kallas för svaga elever eller elever med särskilda svårigheter. Vi menar att understimulerade elever som inte får tillräcklig stimulans är ett minst lika stort problem. Problemet är egentligen inte formella, befattningsmässiga hinder, men det finns en tradition och en jantelag i vårt land som gör att man på många ställen inte törs genomföra en förändring. Låt mig peka på ett symtomatiskt exempel. presenterade Agenda 2000 fick han från en universitetsrepresentant frågan varför det inte finns några elitskolor i Sverige. Per Unckel svarade att också han var förvånad över detta och över att t.ex. inte något universitet hade startat en sådan. Man visste inte att detta är möjligt, men det är det. Traditionen är uppenbarligen så stark att man inte törs göra det. Det finns mot denna bakgrund anledning för riksdagen att ta initiativ till att bejaka även behovet av extra stimulans och att låta de elever som har särskilda förutsättningar komma särskilt långt. Utan en samhällselit har vi inte råd att ta hand om människor som har det svårt. Skall vi klara en internationell konkurrens och uppehålla vår position krävs det att vi verkligen bejakar också de absolut bästa medborgarna. I kraft av det har vi också råd att ta hand om människor som inte är lika framgångsrika.

Herr talman! Vi står naturligtvis bakom hela den meningsyttring som jag har fogat vid detta betänkande, men jag nöjer mig med att yrka bifall till mom. 2, 18 och 40. Det är, som Stefan Kihlberg sade, många frågor som återkommer i det här betänkandet. Det är känt att vi från Vänsterpartiets sida gärna skulle vilja genomföra försök i Sverige med betygsfria skolor. De möjligheter som en sådan skola skulle kunna ge och under vilka villkor den skulle arbeta har ännu inte utretts. Vi har vid detta tillfälle inte upprepat vårt förslag, utan vi kommer att stödja den socialdemokratiska reservationen. Även om man där inte föreslår en betygsfri skola vill man ändå minska betygens styrande betydelse. I betänkandet återkommer man till en fråga som har debatterats ganska mycket i samband med läroplansbesluten, nämligen formuleringarna om skolans värdegrund, det som kallas kristen etik och västerländsk humanism. Dessa begrepps betydelse har tonats ned kraftigt i den läroplan som nu gäller, och det är ett steg i rätt riktning. Vi tycker att den läroplan som ligger till grund för skolplikten skall hållas ren från formuleringar och värderingar som t.ex. kan leda till farhågor om begynnande religiös intolerans. Jag tror att detta är mycket viktigt i den situation och verklighet som vi i dag befinner oss i. I anslutning till vår strävan att tona ned betygshetsen måste jag nämna ett ämne där jag tycker att det är helt sanslöst att man över huvud taget utdelar betyg, nämligen vad gäller den så viktiga idrotten i skolan. Vi tycker att detta ämne borde få större omfattning och i mångt och mycket skulle kunna förbättras. Men vi tror inte att det kan förbättras så länge det styrs av betygen. Vi kan av de olika folkhälsorapporter som presenteras se att detta ämne är viktigt. Vi tycker vidare, herr talman, att det för svenska som andraspråk i gymnasieskolan borde finnas en kursplan. Vi kan inte förstå att detta ämne skulle undantas från kravet på en kursplan, eftersom det, i varje fall som vi ser det, är fråga om ett språk bland andra språk. Vi vet hur viktigt det är att ungdomen utvecklar språken i skolan i dag. Vår uppfattning överensstämmer här med den som framförs i reservation 3. I den föregående debatten fick jag viss kritik från en meddebattör på majoritetssidan för att vi från Vänsterpartiets sida bara skulle röra oss med svepande gester och ha en yvig vokabulär när det gäller problemet social snedrekrytering till högre utbildning. Men den debattören hade inte läst våra förslag i det betänkande som nu behandlas. Vi menar att det är viktigt att man bygger ut och förstärker t.ex. studie och yrkesorienteringen i gymnasieskolan. Vi har tagit fasta på den utredning om den sociala snedrekryteringen som lades fram i fjol höst. Där pekar man på att om en skola differentieras alltför mycket ökar den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen. Det är bl.a. därför, herr talman, som vi ställer oss mycket skeptiska och kritiska till en kursplaneutformad gymnasieskola. Vi tror att klassen har en mycket viktig social funktion, inte minst i dag. Vi skulle däremot vilja gå vidare när det gäller skolornas möjligheter att själva utforma sin egen verksamhet. Vi kan t.o.m. tänka oss att gå så långt som till självstyrande skolor. Jag medger att det i en sådan styrning finns ett demokratiskt problem, eftersom det också måste finnas ett politiskt ansvar för skolverksamheten i och med att skolplikt och elevrättigheter är reglerade i lag. Slutligen, herr talman, vill jag kort beröra ett annat av våra yrkanden, om den s.k. meritvärderingsförordningen för lärare.

Detta infördes i samband med att lärartjänsterna fick en annan huvudman än den statliga. Det betraktades från lärarfackets sida som en inte oviktig trygghetsåtgärd från riksdagens sida. Den nu sittande regeringen har för snart ett och ett halvt år sedan utan vidare avskaffat meritvärderingsförordningen med hänvisning till att EES-avtalet eller ett medlemskap i EU förhindrar denna typ av regleringar på den svenska arbetsmarknaden. Som bekant är Vänsterpartiet motståndare till EU medlemskap. Jag kan förresten, herr talman, inte låta bli att erinra om att regeringen kraftigt kritiserade kommunaliseringen av lärartjänsterna. Vad gäller EES-avtalet tycker vi att man i domstol får pröva huruvida vårt land på grund av detta avtal inte kan ha sådana här regleringar på den egna arbetsmarknaden. Det kan inte vara riksdagens sak att i förväg bedöma detta utifrån en given avtalstext. Många lärare ute i landet ställer sig undrande när jag berättar om regeringens agerande. Det vore intressant om majoritetsföreträdaren kunde förklara vad i EES-avtalet som gör att vi inte kan ha kvar denna trygghetsgaranti för de svenska lärarna.

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden i år. Till alldeles övervägande delen rör det sig, som redan sagts, om gamla bekanta. Riksdagen har alltså tidigare tagit ställning till dessa yrkanden och tämligen genomgående avslagit dem. I betydande omfattning gäller det motionsyrkanden med anknytning till de båda läroplaner som riksdagen fattade beslut om den 14 respektive 15 december 1993. Man kan ifrågasätta det meningsfulla i att bara cirka en månad efter dessa riksdagsbeslut återkomma med de yrkanden som då avslogs. I princip exakt samma utskottsledamöter som då yrkade avslag och samma riksdagsledamöter som då avslog handlägger ju frågorna även den här gången. Det är väl ändå inte särskilt svårt att inse att behandlingen och utgången blir densamma. Men det är ju valår, så det gäller att vara på bettet. 32 motioner med betydligt fler yrkanden har lett fram till ett betänkande till vilket fogats tio reservationer. Det betyder att utskottet till stora delar har varit enhälligt i sin behandling av motionsyrkandena. Många av dessa har givetvis tagit upp frågor av nog så stor betydelse. Det är därför tillfredsställande att vi står enade bakom utskottets ställningstaganden i dessa hänseenden. Det gäller t.ex. den tidigare så omdiskuterade frågan om skolans värdegrund. Där står vi nu gemensamt bakom regeringens formulering som finns återgiven i utskottsbetänkandet. Det gäller också frågan om basfärdigheter och stöd åt elever med särskilda behov. Där fastslår utskottet att alla elever skall erhålla den utbildning de har rätt till och att de därvid skall åtnjuta det stöd de behöver för att kunna uppnå uppställda mål. Det gäller vidare frågorna om ANT-undervisning, främlingsfientlighet och rasism, mobbning, god skolmiljö samt jämställdhet. I dessa frågor gör utskottet mycket kraftfulla och klara markeringar. Herr talman! Det är alltså bra att utskottet står enhälligt bakom ställningstaganden och yttranden i de mycket viktiga ärenden som jag nyss hänvisade till. I andra frågor har vi inte kunnat enas. Jag avser nu att något beröra några av de reservationer som fogats till betänkandet. I reservation 1 och 2 tar Socialdemokraterna upp frågorna om ett nytt betygssystem för grundskolan respektive det nationella provsystemet. De vidhåller sitt ställningstagande från i höstas, nämligen att betyg enbart skall sättas fr.o.m. vårterminen i årskurs 8 och att enbart tre betygsbeteckningar skall finnas samt ett kryss för den elev som inte uppnått kravnivån godkänt. De hävdar att det nationella provsystemet inte får utgöra underlag för betygssättning. Riksdagen har alltså så sent som i december förra året tagit ställning i båda dessa frågor. Majoriteten fann det vara värdefullt med såväl sex betygssteg som en obligatorisk skriftlig information till elever och målsmän fr.o.m. vårterminen i årskurs 5 och då i direkt anslutning till de nationellt utformade ämnesproven. Utskottsmajoriteten har inte funnit någon anledning att frångå sina tidigare beslut, bl.a. på grund av att dessa har rönt ett mycket positivt mottagande i vida kretsar. I reservation 3 tar reservanterna upp frågan om svenska som andraspråk i gymnasieskolan. Det råder inga delade meningar om vikten av att invandrareleverna får god undervisning i svenska språket. Betydelsen härav markeras mycket tydligt i utskottets skrivning. I den understryks att målet för invandrarnas undervisning i svenska skall sättas lika högt som för svenska elever. Kommunernas ansvar i sammanhanget betonas nogsamt. Av betänkandet framgår också att Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta kommentarer och referensmaterial om undervisning i svenska som andraspråk. Utskottsmajoriteten har alltså inte heller i denna fråga haft någon anledning att frångå sitt tidigare ställningstagande. Samma sak gäller beträffande frågan om lärlingssystem. Socialdemokraterna pläderar i reservation 4 för en återgång till den tidigare gällande lärlingsutbildningen för vilken skolan hade hela ansvaret. Nydemokraterna begär i reservation 5 en utredning om en ny lärlingsutbildning. Utskottsmajoriteten hänvisar till att beslut om lärlingsutbildning inom ramen för gymnasieskolans individuella program fattades av riksdagen så sent som våren 1992. Härigenom har skapats goda möjligheter för en flexibel utformning av lärlingsutbildningen. Vi finner alltså ingen anledning att nu föreslå någon förändring av detta system. I reservation 7 tar Socialdemokraterna upp frågan om utvecklingsarbetet i gymnasieskolan. Det råder inga delade meningar om vikten av detta arbete. Det finns således inte heller någon anledning att göra något tillkännagivande i sammanhanget. I reservation 8 vädrar Socialdemokraterna åter sitt missnöje med friskolorna; för vilken gång i ordningen går inte längre att hålla reda på. Det är föga meningsfullt att åter argumentera i ärendet -- positionerna är klara. Mot utskottsmajoritetens positiva syn på friskolorna står Socialdemokraternas negativa. Därmed torde nog vara sagt om det. På den direkta fråga som jag fick om vilka ändringar i systemet med friskolor som en eventuellt kommande borgerlig regering kommer att vidta kan jag bara svara att så länge systemet fungerar på ett bra sätt, vilket vi tycker att det gör, finns det ingen anledning att vidta några ändringar. Om det skulle uppstå missförhållanden skall man självfallet ingripa och lägga detta till rätta. Skolverket har en mycket viktig uppgift i det här sammanhanget. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottsbetänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag skall kommentera några saker som Hans Nyhage tog upp. Jag skall försöka att prata högt så att det hörs. När det gäller privatskolorna och de fristående skolorna säger Hans Nyhage att det är föga meningsfullt att diskutera villkoren. Vi tycker att det är meningsfullt att göra det eftersom vi vet att regelverket kring privatskolorna inte fungerar på ett sådant sätt att alla skolor i Sverige kan känna att de har lika villkor för sin verksamhet. Hans Nyhage säger att de fungerar på ett bra sätt. Det är säkert så att många friskolor fungerar bra. Men regelverket innebär att privatskolorna blir överkompenserade i förhållande till kommunala skolor på grund av att man inte tilldelar bidrag och resurser efter behov, vilket gäller för kommunala skolor. Det finns missförhållande med regelverket kring de privata skolorna. Det säger även borgerliga kommunpolitiker ute i landet. Det är konstigt att Hans Nyhage inte har hört de reaktioner som kommer från borgerliga kommunpolitiker. De säger att det här systemet är kostnadsdrivande. Som jag sade i mitt anförande vet vi också att det i flera borgerliga partier diskuteras huruvida det skall vara elevavgifter, huruvida man skall ha en minimigräns för antalet elever och om 85 % är den riktiga procentsatsen för statsbidraget eller lagen. Jag vill återigen fråga om inte Hans Nyhage har hört den kritik mot regelverket kring privatskolorna som finns ute i landet, t.o.m. bland borgerliga kommunpolitiker. När det sedan gäller frågan om svenska som andraspråk vill vi socialdemokrater ha en kursplan. Det vill vi ha av omsorg om våra invandrarelever. Vi vet att en kursplan innebär att det är lättare att få behöriga lärare. Det borgar för att undervisningen får en hög kvalitet. Det är av omsorg om våra invandrarelever som vi vill ha en särskild kursplan. De har en mycket viktig funktion att fylla i det svenska samhället. Sedan är det en fråga till som jag vill ta upp. I det här betänkandet skriver vi i utskottet att det står eleven fritt att inom elevens fria val välja en fördjupning i ämnet religion som står i överensstämmelse med dennes egen trosinriktning. Vi socialdemokrater har i ett särskilt yttrande betonat att det inte är skolans uppgift att ge konfessionell undervisning. Dessutom skriver vi, att vi vill understryka att den undervisning det här kommer att handla om, dvs. inom det fria valet, skall omfattas av samma grundläggande syn.
Herr talman! När jag använde uttrycket att det är föga meningsfullt att diskutera avsåg jag med det, att dessa frågor har diskuterats i denna kammare, och för övrigt även annorstädes, i mycket stor omfattning. Positionerna är fullkomligt klara. Samma argument används gång på gång från bägge sidor för att redovisa respektive uppfattning. Det var detta jag avsåg. I den bemärkelsen är det inte särskilt meningsfullt att återigen ta upp en lång debatt. Men självfallet är det viktigt att tala om vad man tycker i olika frågor. Jag menade inte någonting annat. Beträffande denna överkompensation, som det talas om när det gäller friskolorna, är det ändå ett faktum att ca 2 % av våra grundskoleelever går i friskolor. Friskolorna erhåller ca 1 % av de totala resurserna i sammanhanget. Det betyder alltså att 99 % av resurserna finns kvar i den övriga delen av grundskoleväsendet. Jag kan för mitt liv inte förstå att just denna enda procent i det totala sammanhanget kan äventyra allt vad grundskoleundervisning och utbildning heter. Det måste vara ett fullkomligt galet synsätt att hävda att så skulle vara fallet. Jag skall villigt erkänna att jag inte har fått några omfattande propåer från kommunerna om att de kommunala grundskolorna äventyras på grund av att det finns en friskola i kommunen. De som arbetar och verkar i friskolorna, och de elever och målsmän som vill att systemet skall fungera och finnas kvar, känner naturligtvis stor oro inför Socialdemokraternas eventuella återkomst till regeringsmakten. Hur skall man kunna tolka dessa eviga angrepp på friskolorna som görs från socialdemokratiskt håll på annat sätt än att här kommer att ske kraftfulla förändringar och kraftfulla försämringar för denna typ av verksamhet? Nog finns det anledning för dessa människor att vara oroliga. När det gäller svenska 2 kan jag inte se att det i sakfrågan råder någon skillnad oss emellan beträffande vikten av denna undervisning. Invandrareleverna skall få en fullgod undervisning i svenska. Det som skiljer oss är om det krävs en särskild kursplan eller inte. Detta kan icke vara avgörande. Det avgörande är på vilket sätt undervisningen läggs upp. Som jag redan tidigare har sagt har Skolverket fått vissa anvisningar i sammanhanget om att utforma referensmaterial m.m. Jag kan inte tycka att detta borde vara någon stor stridsfråga för oss.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde kommer att fortsätta efter kl
Herr talman! Hans Nyhage säger angående privatskolorna att positionerna är klara. De är klara här i Sveriges riksdag. Men vi vet att många borgerliga kommunpolitiker ute i landet har sina dubier om det regelverk som finns för privatskolorna. Jag hörde bl.a. en borgerlig, centerpartistisk, skolstyrelseordförande från en kommun i Västerbotten säga att detta är en 08-reform. Det fungerar inte när man startar friskolor i små kommuner. Det blir sådana problem i fördelningen av resurserna att hon kallade detta för en 08 När det gäller överkompensation har privatskolorna inte samma skyldighet gentemot eleverna som kommunala skolor har att ordna skolskjutsar, elevhälsovård och elevvård. Vi ser i kommunerna olika exempel på att det sker en överkompensation. Den socialdemokratiska linjen är att alla skolor skall bedömas resursmässigt efter de behov som eleverna har, inte efter ägandeform eller styrform. Det innebär att skolorna skall få resurser om eleverna har behov av resurser. Det spelar då inte någon roll om det är en privat eller en kommunal skola. Det är vår linje. Det handlar alltså inte om att av några illvilliga skäl söka försämra för vissa skolor, vilket Moderaterna nu försöker göra gällande ut över landet. Jag fick inte något svar om vilka initiativ regeringen tar för att se till att riksdagsbeslutet om utvecklingssamtalen snart blir satt i sjön. Jag utgår ifrån att regeringen kommer att ta frågan om utvecklingssamtal i skolan på allvar och sätta igång utvecklingsverksamheten. Jag vill än en gång harangera Lärarförbundet och Hem och skola för att de har agerat så snabbt i frågan.
Herr talman! Beträffande den s.k. överkompensationen vill jag återigen hänvisa till de procentsiffror som finns i sammanhanget. Det går inte med bästa vilja i världen att hävda att 1 % av de totala resurserna kan äventyra hela grundskoleväsendet. Det finns inte någon möjlighet att det kan vara på det sättet. Vad sedan gäller utvecklingssamtalen står vi helt eniga. Jag kan i stående ögonblick inte säga vilka åtgärder man har vidtagit på departementet i denna fråga. Men så mycket är alldeles klart, att eftersom riksdagen har fattat beslut om utvecklingssamtal, är det alldeles uppenbart att här skall vidtas åtgärder för att se till att detta blir förverkligat på ett riktigt sätt. Jag tycker att det är mycket bra med dessa utvecklingssamtal. Det är utmärkt att vi kunde ena oss på den punkten. Jag tycker dessutom att det hade varit väldigt bra om Socialdemokraterna hade varit med på att komplettera dessa utvecklingssamtal med det som ligger i skriftlig information till föräldrarna, och även en något tidigare betygssättning. Jag vill med kraft tillbakavisa de farhågor inför den skriftliga informationen som framförts från socialdemokratiskt håll. Jag kan inte förstå vilka faror som kan ligga i att lärare och målsman ända upp till årskurs fem gemensamt kommer överens om att man skall utforma en skriftlig information mot bakgrund av vad man har kunnat tala med varandra om muntligt. Det hade varit bra om vi också hade fått samstämmighet på den punkten, dvs. att komplettera utvecklingssamtalen med en skriftlig information.
Herr talman! Det är nog bra med utvecklingssamtal och annat. Men nu på senare tid har rapporterna om hur barnen egentligen har det i skolorna duggat tätt. Jag har själv valt att studera några skolor. Det visar sig att man skär ner på framför allt de mjuka områdena. Det handlar om stödundervisning, extralärare och andra stödresurser såsom psykologer, SYO-konsulenter och kuratorer. I den situationen kan man som Hasse och Tage undra hur barnen egentligen har det. Betyg, prov och annat styr verksamheten hårt i tiden, eftersom de är resultatinriktade. Jag tror att vi måste ta oss en funderare på detta, Hans Nyhage. På vilket sätt påverkar det den situation vi har ute i skolorna? Det har kommit rapporter om nedskärningar, allergirapporter och annat. Ni vill gärna att det skall ske ett utvecklingsarbete som leder till olika arbetssätt. Hinner de att prövas och utvärderas om det samtidigt skall sättas en massa betyg och genomföras nationella prov och annat? Blir inte detta problematiskt när det gäller sådana viktiga saker som ämnesutveckling, pedagogik och metodik inom t.ex de naturorienterande ämnena? Jag tror att vi binder ris till egen rygg med en intensiv betygssättning och intensiv proverksamhet när det gäller möjligheten för professionalism och möjligheten att utveckla och pröva t.ex. alternativa och undersökande arbetssätt i skolorna. Vi skall nog ta oss en funderare på hur barnen egentligen har det.
Herr talman! Det finns säkert all anledning att nogsamt beakta hur barnen har det. I ett land som ger skolväsendet den största andelen av bruttonationalprodukten i världen kan skolan inte vara alldeles lottlös när det gäller resurser. Men vi har fått spara in på resurserna; den saken är klar. Det beror på att den politik som har förts i det här landet har gjort att landets inkomster kraftigt har minskat. Vi har haft bekymmer med arbetslöshet till stora kostnader, och vi har därför varit tvungna att göra begränsningar på snart sagt alla områden, även på skolans. Men faktum kvarstår: Skolväsendets andel av BNP är störst i Sverige i jämförelse med andra länder. Det råder en mycket stor samstämmighet beträffande betygen fr.o.m. årskurs 8 till slutbetyget i nian. Det rådde också en mycket stor samstämmighet om att vi skulle kunna börja sätta betyg redan från årskurs 7, och detta har nu blivit den borgerliga majoritetens beslut. 5 råder det, såvitt jag begriper, stor samstämmighet. Jag vågar påstå att vi alla är på det klara med att det är nödvändigt att ha vissa typer av prov för att kunna klarlägga hur våra elever ligger till. Beträffande de nationella proven i årskurs 5 skiljer vi oss åt genom att vi på den borgerliga sidan anser att dessa skall följas av en skriftlig information. Det gör vi av hänsyn till och respekt för målsmän och elever, för att de skall få den information om situationen i skolan som trots allt är rimlig. Jag vet att Vänsterpartiet har ett annat synsätt på detta område, men för den stora mängden människor i landet är det alldeles självklart att vi skall ha någon form av betygsättning och prov samt få tillgång till information.
Herr talman! Att vi skall ha någon form av utvärdering av verksamheten, för oss politiker, elever, lärare och föräldrar, är självklart. Men det är inte säkert att det behöver vara ett betygssystem. Slutligen vill jag, apropå diskussionen om resurser, säga samma sak till Hans Nyhage som jag sade till skolministern i en debatt här i kammaren: Hellre en bok i asken än en stridsvagn i björken!

Herr talman! Undervisningen i religionskunskap har varit föremål för många människors intresse under årtionden. Den har på många sätt varit otillfredsställande. I många motioner ifrån olika partier har man tagit upp ämnet och föreslagit förbättringar. Någon allmän förbättring har dock inte kommit till stånd under årens lopp. Snarare har det blivit tvärtom. Att ämnet kommit på undantag i många skolor har bl.a. visat sig i Skolverkets nationella undersökningar och utvärderingar. Det finns också andra undersökningar om ämnet. De resultat som man redovisar visar stor överensstämmelse. Kunskaperna består av spridda fakta som ofta saknar sammanhang. Många gånger saknas också faktakunskaperna, och än mindre kan man tala om en djupare förståelse av ämnet. Vid direkta frågor visade det sig att 25 % av femteklassarna över huvud taget inte hade sysslat med ämnet under årskursen. 50 % hade behandlat ett par arbetsområden med anknytning till ämnet, och 25 % hade fått en något så när tillfredsställande undervisning. Det räcker att följa Vi i femman eller någon annan frågetävling i TV för att konstatera samma sak. Det kvittar hur duktiga deltagarna är i alla andra ämnen -- när det kommer till religion är de oftast helt ''borta''. Jag skall inte närmare gå in på frågan om varför det har blivit så här utan bara konstatera att det borde bekymra oss alla att många ungdomar lämnar skolan som analfabeter på religionkunskapens område. Kursplanerna skall nu uttrycka tydliga mål och klart tala om vilka mål eleven skall ha uppnått efter femte respektive nionde skolåret. Vi vill uttrycka en förhoppning om att kursplanerna i bl.a. religion är tillräckligt tydliga för att skapa garantier för tillfredsställande kunskaper i ämnet framöver. Om så inte skulle vara fallet, har vi talat om revideringar av kursplanerna, som skall vara kontinuerliga, så att det i så fall går att åtgärda. Ulla Tillander, tidigare skolminister, föreslår i en motion en försöksverksamhet i ämnet religionskunskap enligt finsk modell, där eleverna får välja undervisning efter sin trosinriktning. Motivet är att försöka förbättra den svenska undervisningen i religionskunskap. Vi borde alla kunna vara överens om att det motivet är lovvärt. Den ökade valfriheten i den svenska skolan öppnar nya möjligheter. Utskottet pekar på ''att det inom elevens fria val står eleven fritt att välja en fördjupning i ämnet religion som står i överensstämmelse med dennes egen trosinriktning''. En skola kan naturligtvis också besluta att ha en speciell profil, med fördjupningskurser i olika ämnen -- där skulle ämnet religion också kunna förekomma -- där elever får välja undervisning. Även inom den vanliga skolan måste det vara tillåtet att profilera sig inom ämnet religion, lika väl som en fristående skola kan göra det. Detta kan vara ett sätt för en kommunal skola att konkurrera med en närliggande fristående skola eller att gå grupper av elever till mötes med en särskild intresseinriktning. Detta kan naturligtvis gälla många andra ämnen. På det sättet kan vi skapa en intressantare skola, där elever har möjligheter att utvecklas och odla sina specialintressen inom skolans eller elevens eget val. Härefter skulle jag vilja kommentera ett par saker som har sagts av övriga talare. Ewa Hedkvist Petersen talade här om hur allvarligt det är att barn lämnar skolan med ett betyg som säger att kunskaperna är otillräckliga. Jag skulle vilja säga att det verkligt allvarliga är om ett barn eller en ung människa lämnar skolan med otillräckliga kunskaper. Det är inte det betyg som talar om att kunskaperna är otillräckliga som är det allvarliga. Det verkligt allvarliga är att ungefär 10 % av svenska elever lämnar grundskolan utan en tillfredsställande läskunskap, som är den absoluta baskunskapen. Björn Samuelson tog upp den sociala snedrekryteringen. Jag är också allvarligt bekymrad över den -- vi ser det problemet på samma sätt. Jag tror naturligtvis att både samhället och skolan har ett verkligt stort ansvar på det här området.

Där tror jag att en av nycklarna ligger. Om vi kan bygga upp det förtroendefulla samarbetet på ett ännu bättre sätt, ända från det att barnen börjar skolan, tror jag att vi också kan uppmuntra barn från alla samhällsklasser -- om vi fortfarande skall tala om det begreppet -- och från alla miljöer att utnyttja sina möjligheter och fortsätta i skolan, även i högre utbildning.
Herr talman! Ingrid Näslund tog upp frågan om otillräckliga kunskaper, och jag vet inte om hon avsiktligt misstolkade det jag sade. Jag pratade om betygssystemet. Vi anser från socialdemokratins sida att man inte skall behöva gå ut från grundskolan, där man har skolplikt, med ett betyg där det står att man har otillräckliga kunskaper. Vi vill i stället ha ett betyg som säger att man har rätt att gå vidare och komma upp till godkänd nivå. Vi är helt överens om att det är allvarligt att det finns elever som går ut skolan med otillräckliga kunskaper. Det vet Ingrid Näslund. Med anledning av Ingrid Näslunds resonemang kring försöksverksamhet i religionskunskap vill jag återigen säga att Socialdemokraterna har ett särskilt yttrande. I det betonar vi att det inte är skolans uppgift att ge konfessionell undervisning. Med anledning av att eleven skall kunna välja undervisning som står i överensstämmelse med elevens egen trosuppfattning säger vi att den undervisningen skall omfattas av samma grundläggande syn. Vi säger också att all undervisning i grundskolan skall vara öppen för alla elever, oavsett trosuppfattning. Det vill jag deklarera i kammaren på detta sätt.
Fru talman! Jag förstår naturligtvis att Ewa Hedkvist Petersen inte menar att det är likgiltigt att elever lämnar skolan utan tillfredsställande kunskaper. Diskussionen om betygens vara eller icke vara och om när man skall börja sätta betyg har varit intensiv från Socialdemokraternas sida. Jag önskar att man hade ägnat ungefär lika mycket tid åt att bekymra sig över de elever som under ganska många år har lämnat den svenska skolan utan tillfredsställande kunskaper; det sker också i dagens läge. Detta är vårt gemensamma problem. Jag skall ta upp detta med betygsättning som ett komplement till utvecklingssamtal. Jag tror inte att det är betygen som förstör elevernas framtid. Varje elev har i djupet av sitt hjärta vetskap om att de har tillfredsställande kunskaper eller inte. Jag har så mycket erfarenhet av elever att jag vet att varenda elev har detta klart för sig utan att de får det utskrivet. Då kan man säga att de inte behöver några betyg, men det handlar inte bara om information till eleverna. Det är också viktigt att föräldrarna får klart för sig hur det ligger till. Vår strävan är att vi skall hjälpa alla de barn som har svårigheter i skolan så att de kan lämna skolan med ett godkänt betyg.
Fru talman! Till sist vill jag betona att vi socialdemokrater vill ha ett betygssystem som innebär att man börjar ge skriftliga betyg till ungdomar när de förstår vad betygen innebär. Vi vänder oss mot det system som den borgerliga majoriteten har beslutat om. Det innebär att man faktiskt kan sätta betyg på små barn som vi vet inte förstår vad det betyder. Jag vill också påpeka att jag inledde hela debatten med att säga att vi står bakom läroplanens struktur. Det innebär också att vi står bakom den i fråga om de godkända nivåerna i kursplanerna. Detta betyder att vi är mycket noga med att alla elever skall komma upp i godkänd nivå. Jag tycker att Ingrid Näslund medvetet försöker misstolka Socialdemokraternas avsikter genom att prata om en historia som för övrigt inte är riktigt beskriven.
Fru talman! Jag tycker att ni har överbetonat betydelsen av betygens vara eller icke vara. Jag skulle bara vilja säga något ytterligare om religionskunskapen, som tidigare var uppe i debatten. Jag tycker naturligtvis också att all undervisning i grundskolan skall vara öppen för alla elever, oavsett trosuppfattning. Men detta gäller elevens fria val. Alla elever kanske inte väljer samma sak. Själva idén med det fria valet är ju att eleverna skall kunna odla sina specialintressen. Där kan också olika delar av religionskunskapen ingå. Så fort vi kommer in på områden som handlar om religionskunskap eller kristen etik visar Socialdemokraterna en sådan oerhörd rädsla för att det är något ont som skall vederfaras våra barn. Min uppfattning, som grundar sig på personliga upplevelser, är att detta är det mest positiva vi kan erbjuda våra barn. Därför är jag glad över den möjlighet som har öppnats för ett fritt val på detta område.

Herr talman! Det är ett mycket viktigt beslut som riksdagen skall fatta i kammaren i dag. Det kan faktiskt komma att handla om ett avgörande beslut för järnvägens framtid i Sverige. Vi genomför just nu den i särklass största utbyggnaden av järnvägssystemet sedan 1860-talet i vårt land. Det som under decennier försummats av socialdemokraterna återställs nu under några få år, och drygt 40 miljarder kronor kommer att investeras i det svenska järnvägsnätet under de kommande tio åren. Det kan vara av intresse att notera att i årets budgetproposition föreslås för första gången sedan bilen introducerades i Sverige mera investeringar i järnvägssystemet än i vägsystemet. Att förbättra infrastrukturen är en mycket viktig del i arbetet med att förstärka järnvägens konkurrenskraft, men det är ändå inte tillräckligt. För att investeringarna skall ge det kundanpassade och kostnadseffektiva transportsystem som skattebetalarna har rätt att förvänta sig måste järnvägen -- det är jag övertygad om -- lämna monopolets skyddade värld. Det kommer att leda till större utbud, lägre priser, bättre kundanpassning och till vad kunderna verkligen önskar. Slutresultatet blir ökade marknadsandelar för järnvägen. Vi vet alla att företag som är tvingade att tävla med andra företag i samma bransch blir betydligt mer alerta än företag som slipper konkurrens från andra företag inom branschen. Våra erfarenheter av den begränsade konkurrens som redan har införts inom järnvägssektorn är faktiskt odelat positiva. 70 och 80-talets bild av den dåliga järnvägen är nu borta. Det har blivit bättre service, det har blivit tätare turer och lägre kostnader. Produktiviteten har ökat markant, så att SJ i dag är Europas i särklass effektivaste järnvägsföretag. Den här utvecklingen är positiv, och den måste få gå vidare. I de fall där statsmakterna har medgivit upphandling av järnvägstrafik i konkurrens har kostnaderna för trafiken minskat mycket kraftigt. Det gäller både trafikhuvudmännens köp av interregional persontrafik på stomnätet och trafikhuvudmännens köp av järnvägstrafik på länsjärnvägarna. I båda dessa fall har kostnaderna för den upphandlade trafiken minskat med upp till 20 %, i vissa fall ännu mer -- detta trots mer och kvalitativt bättre trafik. Ett annat mycket intressant exempel är ju LKAB och Malmbanan. Sedan LKAB fick trafikeringsrätten för malmtransporter sänktes priset kraftigt, ca 200 miljoner kronor per år. Det möjliggjorde investeringar i en ny huvudnivå i gruvan och i nya förädlingsverk i Kiruna. Lägg märke till att LKAB säger självt att skulle man ha fått fortsätta att transportera till de gamla monopolpriserna, skulle detta med viss sannolikhet ha kunnat innebära en nedläggning av hela verksamheten före 90-talets slut. Därmed skulle åtskilliga tusentals arbetstillfällen och exportinkomster gått förlorade. Socialdemokraterna säger nej till regeringens förslag till ny järnvägspolitik. Det var inte särskilt oväntat. Vad som är mer förvånande är att Ny demokrati hotar att fälla förslaget. Ökad konkurrens, avskaffande av monopol, fri företagsamhet var tidigare grundstenar i Ny demokratis politik. Men det kanske var före er förändrade inriktning. Jag vädjar alltså till Ny demokrati att inte låta partipolitisk taktik gå före det sunda förnuftet. Jag tänkte, herr talman, ta tillfället i akt att bemöta en del av den kritik som kommit mot propositionen. EU:s regler innebär att vi måste öppna det svenska järnvägsnätet för viss internationell trafik. Ett nej till avregleringen innebär att svenska småföretag som BK-tåg, Linjetåg, Tågåkeriet i Bergslagen, Dalatåg och andra intressanta småföretag skulle förvägras möjligheten att bedriva järnvägstrafik på stomnätet, medan utländska järnvägsföretag skulle få den möjligheten. Jag vet inte om detta är exempel på Ny demokratis sätt att stödja den fria svenska företagsamheten. En partiell avreglering har framförts som ett alternativ. Den skulle innebära att godstrafiken på länsjärnvägarna skulle öppnas för konkurrens och att trafikhuvudmännens inomregionala upphandling på stomnätet också skulle ske i konkurrens. I praktiken, herr talman, innebär detta ingenting. Det skulle i princip ge SJ ett fortsatt monopol. Man måste fråga sig: Vilket företag skulle vara intresserat av att bara bedriva godstrafik på en länsjärnväg? Den öppning för trafikhuvudmännen som övervägs skulle inte få någon som helst effekt då utvecklingen nu går mot trafikuppläggningar som bygger på såväl lokala, regionala som interregionala trafikuppläggningar. Jag skulle i dag vilja ha en förklaring till varför trafikhuvudmännen skall vägras samma möjligheter som staten att sänka sina kostnader. En partiell avreglering innebär ju att många av de intressanta interregionala projekt som nu pågår runt om i vårt land -- Svealandsbanan, Mälarbanan, Västkustbanan -- i praktiken hotas. Mälarregionen har naturligtvis med sin befolkningstäthet och expansionsmöjligheter utmärkta förutsättningar för tågtrafik längs Mälar och Svealandsbanorna. I dessa områden skulle tåg vara ett mycket bra alternativ, även om man skulle pendla utanför den egna regionen. Men genom att man stänger ute aktörer för övriga delar av stomnätet minskar givetvis antalet potentiella aktörer, eftersom bara SJ kommer att ges möjlighet till konkurrenskraftiga järnvägslösningar. Jag skulle vilja ha ett svar på vad socialdemokraterna och nydemokraterna anser om denna sak. En annan enkelspårig argumentation är diskussionen kring att en så stor del som upp till Vi har hört Ingvar Carlsson lägga ut texten på temat att utländska tåg kör i fatt SJ på landets enkelspår. Det här en ovanligt dålig kombination av simpel populism och ideologisk enkelspårighet av gammalt traditionellt socialistiskt märke. Det är nämligen ett faktum, att fler olika företag redan i dag i praktiken skall samsas med sina tåg på spåren. SJ:s godsdivision, SJ:s persontrafikdivision, snabbtågen X 2000, intercitytågen och de olika regionaltågen skall samsas med de långsammare godstågen på enkelspåren. Tag vår mest trafikerade enkelspårsbana mot Västerås som exempel. Där har vi pendeltågstrafik och olika typer av tåg som går i mycket tät ström om dagarna. Och de olika ingående företagen och divisionerna har olika intressen. Olika företag, med olika tåg med olika hastigheter, samsas alltså redan i dag på spåren. De problem som redan i dag kan uppstå kommer att lösas också på en avreglerad marknad. Monopolets tillskyndare hänvisar ofta till stordriftsfördelar -- det är sorgligt, herr talman, om jag i dag tvingas konstatera att Ny demokrati är bland dessa monopolets tillskyndare. Men stordriftsfördelarnas vinster har ett slags lagbunden förmåga att förbrukas i monopolföretagets egen organisation. När man utsätts för konkurrens tvingas man ompröva alla slags kostnader, vilket på sikt främst gynnar det företag som utsätts för konkurrensen. Naturligtvis gynnar det även detta företags kunder. I SJ:s remissyttrande redovisas mycket små negativa effekter av konkurrensen. 55 miljoner kronor per år. I relation till konsumenterna, dvs. samhällets vinster i form av lägre priser, är detta verkligen försumbart. Det är också ett faktum, att på de områden där SJ har stordriftsfördelar har SJ fått behålla ansvaret. Det handlar inte om att stycka SJ. Jag tillhör dem som menar att en alltför långtgående liberalisering är olycklig. SJ skall hållas samman och tillåtas utvecklas. Men det nyttigaste för alla företag är en sund konkurrens inom den egna branschen. Ett avslag i riksdagen i dag kan komma att hota SJ:s utveckling mot ett alltmer effektivare och kundanpassat företag. Ett avslag, med krav om fortsatt utredande, skulle innebära att hela järnvägssektorn faktiskt stannar upp i dess utveckling. Det blir definitivt inga nya tågbeställningar. Viktiga frågor för trafiken, t.ex. runt Mälaren och Västkustbanan, kommer att förbli olösta. De kommer att hänga i luften under ytterligare lång tid, och ytterligare osäkerhet kommer att råda på detta område. Det vore mycket olyckligt. De som röstar mot en avreglering bidrar till att förhindra ett effektivt utnyttjande av det svenska järnvägsnätet. En avreglering skulle bl.a. öppna dörren för många små regionalt förankrade företag som skulle kunna bedriva en järnvägstrafik optimalt anpassad till regionens behov. Det är i sådana nischer som vi kommer att få uppleva nya aktörer på järnvägsmarknaden. Jag är alldeles övertygad om att SJ kommer att få ståta i ensamt majestät även i framtiden vad gäller exempelvis persontrafiken Göteborg--Stockholm. Jag har nämligen mycket svårt att föreställa mig vilken aktör som skulle ha möjlighet och resurser att konkurrera på sträckor där SJ i dag bedriver en mycket effektiv och konkurrenskraftig verksamhet med snabbtåget X 2000. Ett sådant snabbtågset kostar 50--100 miljoner kronor styck. Vi som vill värna om SJ och dess verksamhet har således ingen anledning till oro om denna proposition biträds i riksdagen i dag. En del kritiker, företrädesvis socialdemokratiska, brukar hävda att SJ lever under en ständig konkurrens från andra transportslag och att det därför är viktigt att ge SJ de villkor som är nödvändiga för att klara av den nu påtalade konkurrensen. Det är naturligtvis riktigt att konkurrensen från exempelvis flyg många gånger är mycket hård. Men det finns också exempel där SJ är det enda realistiska och reella alternativet. Ett sådant exempel är den redan tidigare nämnda Malmbanan. LKAB hade ju inte något annat alternativ än det som SJ kunde erbjuda. Stålpendeln är ett liknande exempel. Kritikerna diskuterar däremot mycket sällan hur man kan ge SJ förutsättningar att klara av den externa konkurrensen. Är det genom att öka kundanpassningen, effektiviteten och konkurrensen inom sektorn, eller är det genom att låta allt vara som det är, som detta kan ske? Den frågan bör besvaras av framför allt Socialdemokraterna här i dag. Men Socialdemokraterna beslutade att dela upp SJ i ett banverk och i en operativ del. I och med det tog Socialdemokraterna det första steget mot en avreglerad marknad. Det var ett mycket bra beslut. Åtgärden har rönt mycket stort intresse utomlands. Min sista fråga riktar jag till Socialdemokraterna: Vad är det som har hänt sedan det trafikpolitiska beslutet år 1988 fattades, som har fått Socialdemokraterna att ändra ståndpunkt? Är det möjligtvis oppositionsrollen som kräver detta? Herr talman! Avregleringen bidrar till att utnyttja vårt järnvägsnät effektivare, såväl lokalt som regionalt och interregionalt. Byråkratiska gränser och monopol kan bara motverka en sådan utveckling.

Herr talman! Jag måste säga att det var skönt att vi hade middagspaus. Det vi fick höra här före middagen tycker jag överskrider vad man borde få säga från riksdagens talarstol. Det är märkligt att kommunikationsministern inte finns här inne nu, utan har försvunnit ut i regionerna. Det kommunikationsminister Mats Odell sade ger en viss förklaring till varför vi i trafikutskottet har ansett att så många propositioner från Kommunikationsdepartementet är så ofullständiga. Vi fick en klar bild av detta genom Mats Odells framträdande här i kammaren. Det var en desperat argumentation om konkurrensens lovsång. Att komma med hotet att om vi inte här i kammaren fattar beslut som går i departementets riktning skulle det vara liktydigt med att svensk järnvägstrafik i princip läggs ned var både osakligt och osmakligt. Jag måste också ta litet tid i anspråk för att kommentera något av det som kommunikationsministern sade. Han påstod i täckta ordalag att vi socialdemokrater inte är beredda att utveckla järnvägstrafiken här i landet. Jag vill påminna kommunikationsministern om att vi från socialdemokratiskt håll har vinnlagt oss om att försöka få en bättre infrastruktur än vad den borgerliga gruppen i riksdagen har lyckats med. Det gör vi inte bara för att bygga ut järnvägen, utan också för att det skall finnas trafik på den. Jag skall återkomma till varför jag anser att det enda sättet att klara järnvägstrafiken här i landet är att behålla monopolet för SJ på stomjärnvägarna. Herr talman! Det var det. Nu tycker jag att vi utskottsledamöter skall föra en saklig debatt i frågan, utan de påhopp och insinuanta påståenden som vi tidigare hört från talarstolen. Jag kan dock hålla med kommunikationsministern om en sak. Han sade att svensk järnvägstrafik, SJ, nu har utvecklats till att bli ett av de effektivaste och ledande järnvägsföretagen i Europa. Det är naturligtvis sant. Det går inte att komma ifrån. Det var därför Mats Odell nämnde det i sitt anförande, förstår jag. Det är alltså detta företags förutsättningar som vi nu på ett eller annat sätt skall försöka slå sönder. Jag vill inledningsvis hävda att det är tack vare 1988 SJ har kunnat utvecklas på detta sätt. När man genomför en sådan stor omstrukturering av järnvägsförutsättningarna i landet får det naturligtvis både positiva och negativa effekter på verksamheten. Därför har vi i debatter ett antal gånger hävdat att vi måste leva upp till beslutet i 1988 års trafikpolitiska beslut, nämligen att en fullständig utvärdering skall göras. Mats Odell undrade vad vi socialdemokrater har gjort sedan 1988. Vad har hänt sedan 1988, sade han. Vi vill påstå att järnvägarna har fått de bästa förutsättningarna för att klara framtiden även som ett monopolföretag på stomjärnvägsnätet. Men det som verkligen har hänt är att de fem år som riksdagen då beslutade om, har gått. Det betyder att Sveriges riksdag nu kräver en utvärdering av 1988 års trafikpolitiska beslut. Först därefter kan vi ta ställning till om det finns möjlighet att gå vidare och experimentera med svensk järnvägstrafik. Jag vill, herr talman, kommentera några av förslagen i propositionen och varför vi socialdemokrater och andra partigrupperingar i trafikutskottet också har yrkat avslag på regeringens förslag. Det redovisas exempelvis inte vilka kostnader avregleringen för med sig eller vilken effekt avregleringen får på den totala samhällsekonomin. Riksdagen har tidigare och vid ett flertal tillfällen uttalat sig för att ytterligare gods bör överflyttas från landsvägstransporter till järnvägstransporter för att vi skall klara de miljömål vi satt upp. Vi kan då inte agera så att vi slår sönder förutsättningarna för SJ att bedriva en meningsfull verksamhet framöver. Även om kommunikationsministern påstår annat är SJ utsatt för en stark konkurrens. I ett glest befolkat land med relativt liten befolkning, långa avstånd osv finns det inte förutsättningar att utföra konkurrens på all verksamhet inom varje sektor. Men vi kan konstatera att SJ:s konkurrens både på gods och persontrafiksidan består av resande med lastbilar, bussar och personbilar. När det gäller godstrafiken på järnväg, som i stor utsträckning nu är uppbyggd på systemtågstrafik, vet vi att om vi släpper in andra operatörer för att ta hand om systemtågstrafiken förstör vi de möjligheter SJ nu har att klara övrig godstrafik, den s.k. vagnslasttrafiken. Det är bara att konstatera att tack vare att SJ nu har en någotsånär lönsam systemgodstrafik går det att täcka in kostnader för vagnslasttrafiken. Detta skulle vara helt omöjligt i den situation som skulle uppstå vid en avreglering av järnvägstrafiken. Det framgår av propositionen att det skall inrättas en ny myndighet som skall handha banfördelningen; detta trots att regeringen och kommunikationsministern i propositionen säger att SJ ändå antagligen kommer att bli en dominerande operatör på järnvägsmarknaden här i Sverige. Varför då införa en ny myndighet som skall handha banfördelningen? Enligt mitt förmenande innebär detta bara ytterligare byråkrati; det blir definitivt inte fråga om någon effektivare verksamhet på järnvägssidan. En annan frågeställning i propositionen gäller den rullande materielen. Här sägs det att SJ skall ställa rullande materiel till sina konkurrenters förfogande. Jag vill påstå att det inte kan vara trevligt för eventuellt tänkbara nya operatörer att få ta hand om SJ:s uttjänta, kanske utrangerade, materiel och bedriva verksamhet med den. Så även sett från den sidan är det ett mycket märkligt förslag, men det allra märkligaste är att denna fråga ligger för ytterligare utredning. Eftersom den frågan och ytterligare ett stort antal frågor ännu inte är klargjorda, finns det alltså återigen orsak till att yrka avslag på det förslag som trafikutskottet nu har behandlat. Utifrån många sådana här argument har trafikutskottet fått en majoritet som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Ny demokrati. Den majoriteten ansåg i alla fall när vi justerade betänkandet att regeringens avregleringsförslag inte motsvarar de krav som vi borde kunna ställa på ett tillfredsställande beslutsunderlag. Därför föreslår vi riksdagen, från en majoritet i trafikutskottet, att regeringens förslag till avreglering av järnvägstrafiken avslås. Vidare har vi sagt från majoriteten att vi är beredda att öppna för konkurrens på länsjärnvägar osv., i synnerhet på godssidan. Att konkurrensen redan finns för persontrafiken vet vi genom den upphandling som sker av länstrafikhuvudmännen. Men här skulle det vara möjligt att öppna också för godstrafiken. Då skulle vi kanske få ett flöde på de mindre järnvägarna som gjorde att godstrafiken kunde säkras även i de regionerna. Herr talman! Jag ser att jag börjar gå litet för långt över tiden som jag hade anmält mig för, men orsaken till det är, må jag säga, utfallet som kommunikationsministern gjorde inledningsvis. Jag skall nöja mig med den här argumentationen så länge och vill bara avsluta med att säga att det finns ett antal reservationer fogade till betänkandet. Jag hemställer till kammarens ledamöter att nogsamt läsa reservationerna, för vi socialdemokrater står fortfarande bakom dem. Men jag skall nu endast yrka bifall till reservation nr 4 och i övrigt till utskottets hemställan i de delar där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Ny demokrati utgör majoritet eller där utskottet är helt enigt.

Herr talman! Jarl Lander började med att säga att detta är bara en i raden av propositioner som Kommunikationsdepartementet lägger fram som saknar ordentligt utredningsunderlag. Då vill jag gärna visa upp -- om Jarl Lander har möjlighet att titta åt mitt håll -- några av de rapporter som ligger bakom propositionen. Jag har här Statens offentliga utredningar 1993:13, betänkande av Kommittén för ökad konkurrens inom järnvägssektorn, en ganska tjock bok. Jag undrar om Jarl Lander har läst den. Vidare har jag ''En öppnare järnvägsmarknad i Sverige'', ''På rätt spår'' osv., som handlar om svensk järnvägspolitik. Jag rekommenderar Jarl Lander att studera de skrifterna innan han återkommer med lösa påståenden av det slag som vi hörde nyss och att han också tar del av vad remissinstanserna har sagt om förslagen. Sedan sade Jarl Lander att Socialdemokraterna har satsat mycket mer på infrastrukturen än vad den nuvarande regeringen har gjort, vilket är ett ganska fantastiskt påstående. Jag tror att alla inser att 80 talet och 70-talet var de decennier när infrastrukturen i detta land förföll. Det var de decennierna som just infrastrukturen var den stora ''besparingskon'' här i landet. När den nuvarande regeringen har lyckats tredubbla investeringsvolymen jämfört med 80-talet, passar det naturligtvis i opposition, där alla har hur mycket pengar som helst, att plussa på och komma med ytterligare förslag. Slutligen, herr talman, vill jag beröra att Jarl Lander undrade varför den nya myndigheten skall få handha banfördelningen, om ändå SJ skall ha hand om trafikledningen. Bakgrunden är mycket enkel. Anta att exempelvis trafikhuvudmännen utefter Svealandsbanan skall upphandla den trafiken i konkurrens. Om propositionen går igenom och det blir en annan operatör än SJ som tar hem spelet, är det ganska rimligt att denne också får chansen att ta hand om trafikledningen på just den bandel där man har huvudparten av trafiken. Så enkelt är det med det.
Herr talman! Jag vet inte om kommunikationsministern hade kommit in i kammaren när jag talade om investeringarna. Jag sade naturligtvis inte så som kommunikationsministern vill göra gällande. Jag sade inte att Socialdemokraterna har investerat mer än vad den sittande regeringen har gjort inom infrastrukturens område, utan jag sade att vi har förslag om större investeringar än vad regeringen har. Om vi Socialdemokrater skall klä skott för att vi under 70 och 80-talen inte investerade lika mycket som vi gör i dag, måste ju alla regeringar här i landet under 70 och 80-talen klä skott för detta, likaså alla regeringar som har suttit i våra grannländer, ute i Europa, osv. Det har tyvärr varit så, och det erkänner vi socialdemokrater, att man har varit alltför släpphänt när det gällt att få fram medel för att bygga ut infrastrukturen för järnvägens del. Men jag vill återigen påminna kommunikationsministern om att det var Socialdemokraterna som tog initiativ till investeringarna. Det var vi som drev på dem inledningsvis. Sedan har nuvarande regering hoppat på samma tåg, och det är förståeligt, för även ni har ju insett behovet av den här utvecklingen.

Herr talman! Jarl Lander säger nu att man inte har skaffat fram mera pengar utan tvärtom varit för slapp med att få fram medel tidigare. Det är säkert en riktig beskrivning. Det var förslag om större investeringar som Socialdemokraterna har lagt fram i opposition. Jag respekterar detta. Vad jag tycker är något märkligt, om jag går tillbaka till budgetpropostionen som lades fram inför 1992/93, är att de bud som då lades i den socialdemokratiska motionen icke ens var inskuggade i den socialdemokratiska motionen med anledning av budgetpropositionen. De fanns i den trafikpolitiska motionen, men de fanns inte med i den stora motionen om budgetpropositionen. Det var på den tiden innan Allan Larsson fann det för gott att lämna uppgiften som budgetsamordnare i partiet.
Herr talman! Jag har ingen anledning att gå i svaromål för sådant som Allan Larsson eventuellt har sagt eller gjort eller skrivit. Jag kan bara konstatera, kommunikationsministern, att vi vid den investeringsplanering som gjordes under föregående riksmöte lade ett förslag om att det skulle investeras 45 miljarder i järnvägens infrastruktur under en tioårsperiod. Det var betydligt mer än vad den borgerliga sidan orkade med, och det var förslag som var förankrade rakt igenom hela det socialdemokratiska partiet. På det sättet fanns de naturligtvis inskuggade, som det så vackert skall heta tydligen, i våra ekonomiska ramar.
Herr talman! Det här kan bli en tröttsam diskussion. Men låt oss reda ut en gång för alla nu att även om Jarl Lander säger att man lade fram förslag som var förankrade rakt igenom hela den socialdemokratiska organisationen, så var det just detta de inte var. Ni lyckades ju inte ens övertyga Allan Larsson om att han skulle skriva in dessa överbud i sin motion med anledning av budgetpropositionen. Detta är den bistra verkligheten.

Herr talman! Herr minister! Övriga ledamöter! Av grundläggande betydelse för Ny demokrati är att de politiska besluten skall präglas av sunt förnuft. Tro det om ni vill, herr minister, men vi är i grunden positiva till en avreglering. Vi är för fri konkurrens. Vi förordar marknadslösningar där det är möjligt. Vi vill avskaffa byråkrati och krångel. Det är nödvändigt att riksdagen grundar sina beslut på bästa möjliga utredning. Vi menar därför att en allsidig konsekvensanalys som regel måste ingå i ett beslutsunderlag. Vi anser att det faktiskt inte ingår någon sådan i detta beslut. SJ:s och trafikhuvudmännens nuvarande ensamrätter till järnvägstrafik avvecklas. I stället skall i princip envar med tillräckliga ekonomiska resurser kunna ansöka om tåglägen. För ändamålet bildas en särskild tillsynsmyndighet som föreslås fatta beslut om banfördelning mellan olika trafikintressenter. Initialt skall emellertid SJ:s trafikledning få uppdraget att sköta den operativa tidtabellsuppbyggnaden. Vi anser att antalet myndigheter skall minskas väsentligt. Nya skall icke tillskapas. För närvarande råder fri konkurrens på länsjärnvägarna för persontrafiken men inte i fråga om godstrafiken. Ett förslag som förts fram är att låta även godstrafik på länsbanorna ske i konkurrens. En partiell avreglering har sina fördelar. Vi anser att länstrafikföretagen bör få upphandla regional tågtrafik i konkurrens på stomnätet. Som jag inledningsvis anfört är det nödvändigt att riksdagen grundar sina beslut på bästa möjliga utredning. Det är därför allvarligt att propositionen inte innehåller någon allsidig konsekvensanalys av avregleringsförslaget. Regeringen framhåller att avregleringen syftar till att stärka järnvägssektorns konkurrenskraft gentemot andra trafikslag. Avregleringen står emellertid inte på egna ben utan är enligt regeringen hotad och måste skyddas. Av det skälet har regeringen beslutat vara restriktiv med beviljande av tillstånd för etablering av långväga busstrafik som framgångsrikt kan konkurrera med järnvägen. Vi kan hålla med om att SJ vid en internationell jämförelse framstår som ett effektivt järnvägsföretag. Det kan därför på goda grunder ifrågasättas om den av regeringen föreslagna avregleringen verkligen kan medverka till att höja effektiviteten och konkurrenskraften hos järnvägssystemet i Sverige just för tillfället. Det finns andra länder som är inne på att avreglera järnvägen. Det finns anledning att vänta med en avreglering i Sverige till dess att större nationer prövat lyckan i en avreglerad järnvägsvärld. Det är förenat med kostnader att vara nybörjare. Låt rikare länder stå för de merkostnader som ofrånkomligen uppstår när man avreglerar ett statligt monopol! Regeringen vill skjuta upp bolagiseringen av SJ. Vi anser inte att det finns tillräckliga skäl att vänta med en bolagisering av verket. Vi ställer som krav att SJ skall bolagiseras innan det blir tal om en eventuell avreglering. Det lär vara svårt för andra intressenter att konkurrera med ett statligt verk. Herr talman! Mot bakgrund av anförda skäl kan vi inte ställa oss bakom regeringens förslag till avreglering. Vi har ingen erinran mot övriga förslag beträffande mål och riktlinjer för SJ. Ministern sade i sitt anförande att små regionala företag kan agera väldigt effektivt i Sverige. Jag fick en utredning från Rail Forum Sweden som just visade att ju mer man har slagit ihop järnvägsbolagen i USA till stora bolag, desto större effektivitet och vinster får dessa bolag. dag finns det tolv stycken. Om man dividerar det antalet med de 250 miljoner som bor i Staterna blir det ungefär 20 miljoner invånare per bolag. I Sverige är det 9 miljoner invånare på ett bolag. Detta bolag skulle vi splittra upp i små bolag. Den metoden går man ifrån i Förenta staterna. Observera att banorna faktiskt ägs av godsbolagen i Förenta staterna. Det är inte skattebetalarna som måste betala banorna genom banverken, vilket är fallet i Sverige. Det är bolagen själva som står för kostnaderna. När det gäller passagerartrafik hyr Jag vill påpeka det här också. Vi skall inte göra något dumt och bryta sönder fördelarna med att SJ är stort. Det är precis den metoden man går ifrån i Förenta staterna. Man går från små bolag till stora. Då får man effektivitet. Detta står i utredningen Järnvägar i USA. Vi fick den häromdagen, som tur var. BK-Tåg har plågat oss rätt länge. Ministern har plågat oss de sista dagarna. Han har sökt upp varje enskild ledamot och försökt övertala dem att rösta annorlunda. Vad skall jag säga om det? Vi tycker att Sverige, som är en liten nation med 9 miljoner invånare, faktiskt skulle kunna avvakta och se hur de stora bjässarna på kontinenten gör när de avreglerar. Hur det än är så är det förenat med stora kostnader att bryta upp ett statligt monopol. Vi har levt alltför länge med detta system. Vi vet inte vad som händer. Jag skall inte nämna vad som hände med taxi eller med flyget, men det kan bli ännu värre när det gäller SJ. Vi fick en liten tabell av vår vän Stig Larsson på senaste mötet. Tyskland håller på med ungefär samma system som vi försöker göra. Italien, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien håller på med det. Det är rika länder allihop. Det är dessutom så att man konkurrerar om spåret och inte på spåret i Storbritannien. Det borde man ha tagit upp i den konsekvensanalys som skulle ha bifogats propositionen. Vad är det för vits med att konkurrera på spåret? Varför skall vi inte konkurrera om spåret? Herr Odell vet att det i princip är så man gör vad gäller Arlandabanan. Man upplåter spåret med ensamrätt i 45 år. Det är kanske så vi skall göra mellan Göteborg och Stockholm på sikt. Vad vet jag? Det är en sådan analys vi skulle behövt i propositionen. Ministern måste tro på mig när jag säger att vi faktiskt är för en avreglering, men att vi inte vill avreglera just nu. Jag är personligen t.o.m. för fri invandring. Men jag vet med mitt sunda förnuft att vi inte kan ha fri invandring. Jag är t.o.m. för fri spritförsäljning tvärs över, men jag vet att det måste finnas någon restriktivitet. Jag är t.o.m. för fria aborter. Det är nämligen det sunda förnuftet vi måste använda här. Slå inte sönder något som är bra! Trafikutskottet, vilket för övrigt är ett alldeles utmärkt trevligt utskott, är ute och reser i Europa. Varenda gång får vi se någon overhead som visar att SJ driver Europas mest effektiva järnväg. En statlig myndighet driver Europas mest effektiva järnväg! Det finns vissa betänkligheter inför att då kasta ut vår fantastiska järnväg i något helt okänt. Därför vädjar jag till de borgerliga ledamöterna om att inte förstöra den struktur SJ har. Den är faktiskt bra -- i princip världens bästa. Låt oss avvakta och se hur det går i Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien! Det tar ett par år. Vad är två år? Det är ingenting. Låt oss avvakta, herr minister!

Herr talman! Egentligen tvekade jag att begära ordet, för jag hade en känsla av att ju längre Kenneth Attefors talade, desto fler argument gav han för regeringens politik på det här området. För att vara en representant som talar för att vi nu skall avblåsa en av de viktigaste järnvägsreformerna i vårt land var han oerhört försiktig och trevande. Jag tyckte mig höra att han själv inte riktigt trodde på vad han sade. Det hade kanske t.o.m. varit mest hedrande om han hade erkänt detta. Gärna avreglering, men bara inte nu. Vänta några år! Låt mig läsa ur Ny demokratis handlingsprogram, tryckt 1993: Slopa alla monopol -- statliga kommunala, kooperativa, fackliga och privata! Slopa alla som inte är absolut nödvändiga i en demokrati! Det hade kanske varit nödvändigt att göra ett tillägg där: Bara inte nu. Vänta några år, tills vi har fått se hur det går i andra länder! Herr talman! Det är inte en övertygande marknadsekonom som Kenneth Attefors nu kreerar när han yttrar sig från talarstolen. Jag håller med Kenneth Attefors om att SJ är fantastiskt. Det är därför som SJ självt säger att man räknar med att förlusterna för dess del av den avreglering som nu föreslås begränsar sig till 3--5 promille av dess omsättning, dvs. 35--55 miljoner kronor. Det är självklart en marginell påverkan med tanke på de stora vinster som uppnås framför allt för trafikhuvudmännen på olika ställen i landet. Det är ofrånkomligt att det blir kostnader vid avreglering av statliga monopol, säger Kenneth Attefors. Känner Kenneth Attefors till effekterna av avregleringen på den svenska telemarknaden för vår stora svenska teleoperatör, det f.d. statliga affärsverket Televerket, numera Telia? År 1993, när det blev möjligt för andra operatörer att komma in, var det bästa året i Telias historia. 3,9 miljarder i vinst blev det av detta. Jag tycker att Kenneth Attefors behöver sätta sig ned i lugn och ro och läsa på efter det att han röstat ja till regeringens proposition.
Herr talman! Ministern refererade ur vårt partiprogram, men han glömde att återge orden ''sunt förnuft, personlig frihet och hänsyn till andra''. Vi skall alltså även använda det sunda förnuftet. I det här fallet har partiet faktiskt använt det sunda förnuftet. Det finns länder i Europa -- Tyskland, Italien, som håller på med en omställning. Vi skulle kunna vänta litet grand och se vilka kostnader de får och vilka fel de gör. Varför skall vi varje gång ''uppfinna hjulet'' och stå för kostnaderna? Vi lånar faktiskt 1 miljard kronor om dagen för att kunna betala ut våra löner här. Låt oss nu vänta och se vilka kostnader de andra får, så slipper vi i varje fall en ytterligare utgift! Vad gäller det som sades om Telia osv.: På den punkten var vi aldrig motståndare. Telia var fantastiskt. Tony Hagström, facken och alla andra intressenter ville bolagisera. När det gäller Posten ville Ulf Dahlsten, facken m.fl. bolagisera. Men när det gäller SJ vill ingen på ledningsnivå osv. bolagisera. Det är skillnad vad gäller hanteringen av dessa bolag. Låt oss nu vänta litet grand. Vi skall först bolagisera SJ. Vi kan inte ha en statlig myndighet som konkurrerar med BK-Tåg på stomjärnvägsnätet. Vi har vidare använt sunda förnuftet. På betänkandets framsida finns en sammanfattning, där det heter: ''Utskottet anser i stället att formerna för en partiell avreglering bör utredas. För persontrafiken bör en öppning av järnvägsmarknaden övervägas som gör det möjligt för länstrafikföretagen att upphandla regional tågtrafik i konkurrens på stomnätet. För godstrafiken bör övervägas att införa fri trafikeringsrätt på länsjärnvägarna.'' Jag tycker att detta är ett stort steg att ta nu, men det kommer inte att kosta oss någonting.
Herr talman! Kenneth Attefors vill ''vänta och se'' vad som händer i Storbritannien, Tyskland och ett antal andra länder. Det är inte nödvändigt, Kenneth Attefors. Sedan den 1 januari detta år är konkurrensen på de tyska järnvägarna fri när det gäller godstrafik, och detsamma gäller sedan den 1 april på de brittiska järnvägarna. Det finns alltså därvidlag ingen anledning att vänta. Det har redan genomförts. Slutligen, herr talman, erkänner Kenneth Attefors nu att han är plågad av de samtal som han fått från BK-Tåg, ett av de fina svenska familjeföretag som har visat att det går att bedriva effektiv och billig småföretagsamhet på järnvägsspåren. Jag förstår, herr talman, att Kenneth Attefors är plågad när BK-Tågs VD Tord Hult ringer upp honom. Han har nu chansen att rehabilitera sig inför de svenska småföretag och familjeföretag som vill vara med om att trafikera vårt fina svenska järnvägsnät.
Herr talman! Jag ber Tord Hult om ursäkt. Det var inte alls så jag menade. Jag kan säga att också andra har ''plågat'' mig, bl.a. från ett litet bolag på Voxnabanan i Voxnadalen. Dess VD har varit här och sagt till mig att det viktigaste där var att vi inte skulle avreglera järnvägen. Då skulle nämligen den stordriftsfördel som man har i Förenta staterna slås sönder. Man har i USA en idé, som många vill införa även i Sverige, att ha ett bastant stomjärnvägsnät som har ett visst monopol, något som vi visserligen är emot och vill avveckla på sikt. ''Shortline'' i USA fungerar så att man har små privatägda banstumpar, där man kör fram sina vagnar till ett stort stamjärnvägsnät, där en stor operatör tar över framdragningen. Jag har utredningen om detta här i min hand.
Herr talman! Det förhållandet att VD:n för det nya bolag som skall trafikera Voxnadalen från Edsbyn osv. bara är intresserad av att köra på Voxnabanan får väl inte tas till intäkt för vad andra operatörer vill. Låt oss ta exemplet Trätåg, som har varit mycket omdiskuterat i denna kammare. Det är uppenbart att det för den perifera del av det svenska järnvägsnätet där Trätåg tillsammans med SJ nu har beslutat att lägga ned ett stort antal terminaler och flytta över transporterna till järnväg i dag finns mindre operatörer som skulle vilja trafikera banan. Vad säger vidare att man skall stanna just vid länsgränsen, där banan övergår till att bli en stomjärnväg? Är inte detta en ganska byråkratisk uppdelning, Kenneth Attefors? Just där det blir en administrativ skillnad, så att järnvägen kallas för stomjärnväg, skall det bli stopp. Där måste man lasta om och får inte fortsätta. Är detta verkligen rationellt? Jag är mycket förvånad, herr talman, att höra en representant för fri marknadsekonomi förespråka denna typ av byråkratiska och artificiella uppdelningar av det svenska järnvägsnätet. Det kan i varje fall inte leda till effektivare och billigare järnvägstrafik.

Herr talman! Först några kommentarer till Mats Odell. Jag har varit så länge här i riksdagen att jag varit med om att debattera med ministrar när de inte har fått igenom sina förslag. Det har varit givande på många sätt, eftersom de har försökt föra en saklig debatt. De har inte försökt inkompetensförklara alla som inte tycker som de själva. Att göra det tycker jag faktiskt är litet väl magstarkt. Mats Odell sade vidare att vi måste ha konkurrens. Mig veterligt det enda som vi alla här i kammaren och i övrigt i Sverige måste göra är att dö. Jag har inte tagit med alla böcker som ministern räknade upp och framhöll att han hade läst om detta, men jag har tagit med mig åtminstone en bok, som har varit ganska väsentlig för oss när vi har skrivit vår motion. Den har titeln Den svenska järnvägspolitiken. En kritisk granskning. Det är bra om folk läser böcker. Det är jättebra. Det är ännu bättre om man förstår vad man läser. Om man inte gör det är det egentligen meningslöst att läsa böcker. Om kommunikationsministern har läst alla de böcker han nämnde bör han ha förstått den kritik som finns i de motioner som har väckts med anledning av den här propositionen. Jag tycker faktiskt att Kenneth Attefors har varit duktig som har kunnat stå emot den kritik som han har fått. Jag har varit i samma situation som Kenneth Attefors, så jag förstår hur det är när man springer och jagar människor. Det finns ett annat ordspråk som skulle kunna användas här, nämligen: ''Mot dumheten kämpar gudarna förgäves.'' Frågan är om inte det är relevant i det här sammanhanget. Det är ju en bakåtsträvande politik som förs. På 30 talet fanns det ett fyrtiotal olika intressenter på järnvägen. Då kom man på att det inte fungerade. Man måste gå vidare. Därför bildades SJ för att man skulle kunna ta till vara stordriftens fördelar. Det är beklämmande att det är så många felaktigheter i detta. Jag håller med Jarl Lander om att det inte har stämt överens på många punkter i de propostioner vi har fått från regeringen. De har inte stämt överens med verkligheten. Om man säger att man vill förändra verksamheten av ideologiska skäl kan jag förstå det. Det är också märkligt att komma med påståenden som saknar relevans. Banverkets trafikförsörjning har haft en rad positiva effekter. Vad grundar man det på? I 1988 års trafikpolitiska beslut sades att detta skulle utredas. Det har regeringen inte gjort. Det har varit en stående kritik under den tid som Mats Odell har varit kommunikationsminister att det inte har utretts. Det är ett åsidosättande av riksdagens beslut. Det är ganska allvarligt. I det trafikpolitiska beslut som fattades sades det rent och klart ut att man skulle medverka till att överföra godstrafik från landsväg till järnväg. Det har inte heller skett. I själva verket har regeringen varit med om att sabotera möjligheten att föra över godstrafik till järnväg. År 1991 drog man undan ett utvecklingsstöd till SJ:s godstrafik på 450 miljoner kronor. Trots 1988 års trafikpolitiska beslut styr regeringen över trafik från järnväg till väg. Det är egentligen avancerat struntprat att säga att inte järnvägstrafiken utsätts för konkurrens. Järnvägstrafiken utsätts för konkurrens från olika transportsystem. I det trafikpolitiska beslutet sades också att man skulle titta över om det fanns samordningsvinster att göra. Bil-, buss-, flyg och sjöfartstransporter är självfallet konkurrenter till SJ. De är inte fristående från SJ:s trafikpolitik. Trots att det finns automatiseringsmöjligheter finns det begränsningar. Kommunikationsministern sade själv att 10 % av Sveriges järnvägsnät är dubbelspårigt. Läser man den här boken ordentligt kan man se att det skall vara två spår i varje riktning om det skall det finns möjligheter att konkurrera på lika villkor. Det skall alltså vara fyrspåriga järnvägssträckor. Då kan man ha konkurrens på sträckan Älvsjö-- Flemmingsberg. Den möjligheten finns. Och sedan kan man fortsätta på sträckan Stockholms central-- Tomteboda. Men däremellan går det inte att konkurrera. Det stämmer inte överens med vad kommunikationsministern säger. Jag tror inte att de som har skrivit den här boken står varken Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Ny demokrati nära. Jag tror att de kanske undanber sig den kopplingen. Jag vet inte. I propositionen skrivs det att SJ i dagsläget har en alltför svag ekonomisk och finansiell ställning för att ombildas till ett aktiebolag. Hur kan man då tro att en avreglering skall förbättra SJ:s ställning? Det säger man ingenting om. Helt plötsligt konstaterar man att SJ:s ställning är svag och därför kan man inte bolagisera. Då borde man ju försöka stärka SJ i stället. Det gör man ju inte genom att släppa in privata intressen på järnvägen. Då försämras ju SJ:s möjligheter. Alla måste kunna hålla med om att det är mer eller mindre ett statsfinansiellt fiasko. Sedan skulle malmbanan vara ett exempel på att det blir bättre med konkurrens. Det är sant att LKAB driver malmtrafiken billigare. Det är helt riktigt. Men malmbanan är ju helt unik. Eller menar kommunikationsministern att malmtransporter från Kiruna till Narvik med lastbil skulle vara det konkurrensmedel man skulle använda? Vilka andra sträckor i Sverige har en ställning som liknar malmbanans? Det är avancerat struntprat att tala om att malmbanan blev så fantastisk och att det blev billigare och effektivare genom att man släppte över detta till LKAB. Malmbanan är ju helt unik. Det finns ingen möjlighet att konkurrera med lastbilstrafik från Kiruna till Narvik. Vi har stora problem i dag i Sverige när det gäller bärigheten på vägarna i inlandet. Jag tror inte att malmtransporter skulle bidra till att vägnätet i Norrbotten blir bättre. Vi menar att det finns en konkurrens från transporter med lastbil, bussar, bilar och sjöfart på andra sträckor. Att påstå att gruvnäringen skulle vara i fara i Kiruna om SJ skulle ha varit kvar är också märkligt. Jag har inte så stort förtroende för näringsministern, men jag tror faktiskt att Mats Odell skulle ha ett samtal med näringsministern om det verkligen är sanning. De 200 miljoner kronor som det blev billigare för LKAB är ju en liten summa i förhållande till vad det kostar att starta en ny nivå i Kiruna. Så pass mycket känner jag till om den industrin genom att jag har min bakgrund där. Riksdagen har på olika sätt slagit fast att det politiska inflytandet över planeringen av samhällets infrastruktur bör ökas. Ett sådant ställningstagande gjordes t.ex. genom att vi fattade beslut om förslagen i infrastrukturpropositionen, 1990/91:87. Detta håller vi nu på att gå ifrån. Vi kan aldrig acceptera att marknadskrafterna i form av ekonomiska styrmedel skall avgöra tillgången till den infrastruktur vi alla har bidragit till att bygga ut genom skatter och politiska beslut. Herr talman!

Herr talman! Låt mig tacka för de mycket trevliga orden från Karl-Erik Persson. För att inte några missuppfattningar skall uppstå vill jag säga att vi inte är mot en avreglering på sikt. Vi kan tänka oss en sådan, men vi låter andra stå för utvecklingskostnaderna. Sedan kan vi komma litet efter. Karl-Erik Perssons parti är ju för en monopolställning för all statlig verksamhet. Det är definitivt inte mitt parti. Det kan vara bra som ett klarläggande i protokollet. Då har forskarna något att fundera över. Herr talman! Dessutom vill jag yrka bifall till reservation 3, vilket jag glömde i mina tidigare anföranden.
Herr talman! Om Kenneth Attefors hade lyssnat på mig hade han inte behövt ta den här repliken. Det var egentligen ganska onödigt. Frågan är om han bara talar till protokollet eller om han talar till mig. Eftersom han verkar tala till protokollet är det kanske svårare att argumentera emot. Jag talade inte om vad jag och Vänsterpartiet står för. Om Kenneth Attefors läser vår motion grundligt framgår det tydligt och klart vad vi har sagt. Det jag berömde Kenneth Attefors för var inte att han anslutit sig till vår motion på något sätt, eller har samma uppfattning som jag. Det vet jag att jag aldrig får Kenneth Attefors eller Ny demokrati med på. Den debatten behöver vi inte föra. Det är ungefär som att försöka förena eld och vatten. Det kommer aldrig att fungera. Det jag berömde Kenneth Attefors för var att han stått emot de påtryckningar som görs när man gjort ett ställningstagande som strider emot regeringens. Framför allt har kommunikationsministern varit ute och raggat folk. Jag vet att det finns spanare runt ikring som jagar er. Jag är i samma situation själv. Det var därför som jag sade detta.
Herr talman! Jag tror att det känns nästan lika plågsamt för Kenneth Attefors att få detta ideologiska beröm från Vänsterpartiet som att bli uppringd av en familjeföretagare som från andra utgångspunkter kritiserar det ställningstagande som Kenneth Attefors tänker leda in sitt parti på. Det är möjligt att det är just stödet från Vänsterpartiets väljare som man väntar sig om man vänder BK-Tåg och den typen av företag ryggen. Det länder nog ändå litet till eftertanke. Herr talman! Jag begärde ordet därför att Karl Erik Persson ville göra gällande att jag inte skulle ha läst boken Svensk järnvägspolitik, en kritisk granskning. Jag höll just upp den boken när jag stod i talarstolen. De synpunkter som finns där har vägts in i propositionen. Regeringen har, Karl-Erik Persson, bl.a. gått emot de krafter som hade velat gå mycket längre och använda den brittiska modellen, slå sönder SJ och dela upp det i ett antal bolag som skulle börja konkurrera med varandra utifrån ett antal regionala monopol. Nu har vi just denna möjlighet att en tillsynsmyndighet skall se om det finns stordriftsfördelar. Då skall man kunna säga nej till trafikeringsrätt för entreprenörer som kommer in och förstör dessa stordriftsfördelar. Detta är en balanserad avreglering. Det är en svensk modell för att utveckla svensk järnvägspolitik.
Herr talman! Att förändra kommunikationsministerns syn på detta är lika omöjligt som att få andra borgerliga att ändra sig när de har tagit klar ställning och ärendet har gått så långt som till kammaren. Men det är glädjande att kommunikationsministern är med i debatten. Om det sedan har tillfört någonting extra kan alla se som läser protokollet. Man kan läsa propositionen, betänkandet, de inlägg som görs och de motioner som finns. Då kan man se om det har tillförts någonting till debatten. Jag vill faktiskt göra ett tillrättaläggande. Det som sades var fel. Kommunikationsministern hade icke dessa böcker med sig uppe i talarstolen. Han visade dem när han satt i bänken. I sitt förra anförande sade han att han hade med dem upp i talarstolen. Så var icke fallet. Det var det jag sade från början. Det gör detsamma hur många böcker man har i ett ämne, om man läser dem och inte förstår vad de innebär. Det står tydligt och klart: Skall man ha konkurrerande trafik på järnväg, bör den vara dubbelspårig i varje riktning. Sådana finns det bara på två ställen. Det står tydligt och klart, om man läser det. Jag kan ge kommunikationsministern rätt när han räknar upp vilka trafikslag som trafikerar järnvägen i dag. Det är snabbtåg, Intercity-tåg, godståg och vissa andra tåg på stomjärnväg. För att det skall kunna vara konkurrens, och man skall kunna ta sig förbi varandra, måste det vara fyrspåriga sträckor. Annars går det inte. Det står tydligt och klart i boken. Om man inte läser det, och förstår det, hjälper det faktiskt inte.
Herr talman! Kenneth Attefors talade tidigare till protokollet. Jag kan bara säga att det av protokollet framgår att jag nämnde boken Svensk järnvägspolitik, en kritisk granskning. Jag vill gärna be Karl-Erik Persson att läsa det. När Karl-Erik Persson säger att 200 miljoner kronor är en liten summa som LKAB gärna mer eller mindre kan mista, förstår vi att det inte är något lämpligt sällskap att hålla i handen när man skall rösta i den här typen av frågor.
Herr talman! Jag hoppas att kommunikationsministern läser protokollet. Jag sade inte att man kan mista dem, men att 200 miljoner kronor inte är avgörande om man skall starta en ny nivå i Kiruna gruva. Det var det jag sade. Det var därför jag bad kommunikationsministern att han kanske skulle ta ett samtal med näringsministern, så finge han kanske reda på hur gruvpolitik fungerar. Det är litet grand annorlunda. Jag förstår att han har svårt att förstå gruvindustrins problematik och förutsättningar, eftersom det verkar finnas problem när det gäller Kommunikationsdepartementet, som han faktiskt är ansvarig för. Det hjälper inte hur många medhjälpare han har haft med sig. Han har icke kunnat förklara varför det skulle bli bättre med denna avreglering. Det är tro som finns med i bilden. Det har jag sagt förut i den här debatten. Det är samma sak som att tro att det skall bli bättre väder om vi bolagiserar SMHI. Jag tror inte på det. Där skiljer vi oss åt.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till reservationerna 1 och 2 och i övrigt till utskottets hemställan. Sedan någonting om den debatt som här har förevarit. Kenneth Attefors nämnde en summa pengar som vi lånade varje dag för att betala våra löner. Jag måste säga att jag inte har märkt det ännu. Jag får gå in på min kammare och kolla om det finns mindre mal och mer sedlar än det har varit tidigare. Jarl Lander talade om SJ Gods och hur viktigt det var att man fick ta över en del gods på järnväg, framför allt av miljöskäl. Han nämnde då att systemtågen gav vinster för att bära de andra förlusterna.

Herr talman! De fyra partier som ingår i den borgerliga regeringen har i grunden uppfattningen att man skall ha en ökad avreglering där det är möjligt, ett större mått av valfrihet och mindre byråkrati. Det var ett parti, som kom in i riksdagen hösten 1991, som åtminstone verbalt talat högt om dessa ting. Det har det gjort mer än någon av de andra fyra partier jag nämnde. Socialdemokraterna vill däremot behålla monopolet i stor omfattning, även om det under senare tid har skett en viss förbättring. Om man för 15 år sedan nämnde orden valfrihet, mindre byråkrati, ökad avreglering, var det som att svära i kyrkan. I dag har även Socialdemokraterna accepterat en stor del av detta, och det skall de ha heder för. Vi har under de senaste åren avreglerat flyget, busstrafiken inom länen, taxi, Posten, Televerket, och nu i dag är det dags för järnvägen. Att vi gör detta beror på -- det är det enda man hör i smygpropagandan på gator och torg, och ibland även här i kammaren man och man emellan -- att vi vill gynna de besuttna och de rika företagarna. En ökad fri konkurrens innebär för de enskilda människorna att de varor de kan köpa och de tjänster de önskar erhålla blir billigare. Det är bevisat sedan lång tid tillbaka att så är fallet. Herr talman! Även om nu majoriteten i utskottet är kritisk mot avregleringen medverkar man i någon mån själv till den -- man vill ju att en utredning skall överväga om vi skall låta länstrafikföretagen konkurrera i upphandling även på stomnätet. Man vill också att godset fritt skall kunna trafikeras på länstrafikjärnvägarna. Vem som har ställt det kravet vet jag inte -- det är i alla fall inga tågföretag; det är ingen som är intresserad av att köra någon kilometer med godsvagn och sedan lämna över till Det är konstigt att man angriper propositionen för att den innebär ökad byråkrati. Om det nu mot förmodan skulle finnas någon intressent som vill fritt trafikera någon länstrafikjärnväg med godsvagnar måste det väl ändå till någon myndighet som bestämmer när, hur och var man kan köra, precis som den inspektion som skall fördela spåren och tågen? Herr talman! Det har här talats mycket om en utökad byråkrati. Jag vill bestämt understryka att jag inte är någon anhängare av en utökad byråkrati. Men när jag har kontrollerat vilken numerär den här mycket omtalade byråkratin får har jag från flera håll fått samma entydiga svar; det rör sig om lika många personer som jag har fingrar på ena handen -- det är alltså fem personer. Man kallar det för en våldsam ökning av byråkratin att vi på ett område utökar det stora antal byråkrater som vi har i Sverige med fem personer! Det tycker jag borde vara försumbart. Även ni andra som vill att det skall vara fritt att trafikera länsjärnvägarna med godsvagnar måste ju vilja ha någon myndighet som bestämmer. Ingen skall inbilla mig att de som skall konkurrera om godsvagnarna själva alltid kan komma överens. Någon opartisk måste fatta besluten. Det är helt klart att det inom EG i dag inte finns några tvingande bestämmelser som säger att man har rätt att köra in i andra länder med sina tåg, men det ligger i EG:s intentioner att man vill göra så framöver. Om det någon gång i framtiden blir så kan vi i Sverige förvisso förhandla oss fram till säravtal som säger att vi känner oss tvingade att acceptera att utländska företag trafikerar det svenska stomjärnvägsnätet men att inga svenska företag får göra det. Herr talman!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 Jag skall ta ett exempel på hur mycket konkurrensen kan inverka positivt för konsumenterna. Jag är säker på att de i utskottet har hört det här exemplet men kanske inte alla andra, och framför allt kanske det är bra för protokollet. När det stod klart att man skulle kunna konkurrera på länsjärnvägarna lämnade SJ in ett anbud som låg på vad vi kan kalla index 100. Fyra år senare lämnade SJ in samma anbud -- samma antal vagnar, samma turtäthet -- och priset var då nere i index 58. Det visar att där finns pengar att hämta. Vi har också hört från flera talare här i dag att både skattebetalarna och de som åker med tågen tjänar på att trafikföretagen får konkurrera fritt. Sedan måste jag nog säga att det är viktigt att någon snart börjar styra SJ. SJ har faktiskt i flera fall uppträtt på ett sätt som icke har varit korrekt gentemot sina konkurrenter. Många tågoperatörer -- som alltså är fristående från SJ -- som har vunnit anbudstävlingar har talat om för oss att SJ ibland ''sabbar'' trafikledningen på ett sätt som inte alltid kan skyllas på tekniska omständigheter. Vi vet också att ett trafikföretag vid Inlandsbanan ville låna SJ-vagnar över lördagar och söndagar och köra turister upp till fjällen -- och betala för det naturligtvis. SJ sade nej. I stället lät man vagnarna stå i vinteride. Det kom inte in en enda krona på dem. Det finns, herr talman, många sådana argument för att SJ behöver ha någon som övervakar sig. Redan i dag finns det vissa begränsningar när det gäller möjligheterna att bedriva långväga busstrafik i Sverige. Jag skall villigt erkänna att den bestämmelse som gäller och som dagens regering står bakom är för litet liberal enligt mitt sätt att se. Det är inte rimligt att jag skall tvingas åka tåg om jag skall åka 60 mil eller mer. Vill jag hellre skaka fram i buss -- höll jag på att säga, men med dagens bussar handlar det inte om att skaka fram -- skall jag få göra det. Det vill många ungdomar och många människor i små ekonomiska omständigheter. De får i stort sett inte lov att göra det, de har inte tillgång till detta, därför att vi skall skydda SJ! Om det finns bussföretag som uppfyller kraven på trafiksäkerhet och annat skall inte vi här i kammaren säga: Nej, du får inte köra trots att det är billigare för konsumenten. Jag har mycket svårt att förstå denna tingens ordning, trots att min egen regering står bakom den inställningen. Till sist, herr talman, skall jag sluta med någonting som inte är riktigt trevligt.

Jag tycker det är ett uselt sätt att argumentera. Visst skall vi som ledamöter av Sveriges riksdag företräda och föra fram de intressen som är viktiga för vår region, men det är min bestämda uppfattning att jag står här i första hand för att kunna fatta beslut så att det här landet totalt kan fungera. Men jag skall ändå nu försöka göra något liknande utan att göra någon ledsen. Kenneth Attefors, hur ni i Ny demokrati röstar vid den kommande voteringen är ju er sak. Ni får bli dömda eller berömda för ert ställningstagande. Baserat på vad jag nu vet tror jag att ni kommer att rösta med socialdemokraterna. I och med det vill ni cementera ett monopol. Ni kan väl bortse från vad jag tycker, men det kan inte vara helt oväsentligt att det finns en del människor utanför huset som antingen har röstat på er eller sympatiserar med en del av era tankegångar och er politik. Statsrådet Odell läste ur ert partiprogram. Där står det att alla monopol skall skrotas; det fanns icke ett enda undantag. Kenneth Attefors pratar sedan om att detta skall ske med sunt förnuft. Jag menar att det inte finns något skäl för att inte avreglera Statens järnvägar. Ni röstar själva, men om jag var nydemokrat och skulle stå på ett torgmöte i augusti eller september skulle jag måhända ha svårt att förklara varför jag röstade med socialdemokraterna och kommunisterna i denna fråga.
Herr talman! Jag vill börja med att något kommentera det som Sten Andersson i Malmö avslutningsvis sade när det gäller järnvägstrafiken. Han sade att vi socialdemokrater skall cementera fast ett monopol. Det betyder att Sten Andersson definitivt inte har tagit del av de diskussioner som vi har fört i utskottet om den här frågan. Han har såvitt jag förstår inte heller läst betänkandet. Vi har kraftigt poängterat att vi vill ha fram utvärderingen av 1988 års trafikpolitiska beslut. Vi vill veta vad det betydde för järnvägens utveckling i det här landet. Innan vi får denna utvärdering är vi icke beredda att gå vidare genom att experimentera med järnvägens framtid. Det är det första som jag vill ha sagt till Sten Andersson. Sten Andersson säger också några ord som jag inte är riktigt säker på att han menar. Han säger att landet totalt skall fungera. Det är precis vad det inte kommer att göra med denna avreglering. Vi vet hur det alltid är när vi avreglerar viss verksamhet. Det blir konkurrens om russinen i kakan, så att säga. Det blir konkurrens i Mälardalen och på sträckor mellan de stora orterna. Det dyker upp ett antal företag som skall åka på de fyra spår som Karl-Erik Persson pratar om. Det fordras naturligtvis fyra spår åt alla håll för att det skall kunna bli en fullständig konkurrens och för att företagen skall kunna köra i kapp på spåren. Det är ju på spåren de skall konkurrera. Det säger ni i er del av betänkandet. Vi har hela tiden hävdat att SJ:s verksamhet skall vara till gagn för hela landet. I ett land som är så glest befolkat som vårt finns det i dagens situation inte förutsättningar för att genomföra den här avregleringen förutom på de sträckor som har anslutning till stomnätet. Det ligger i vårt förslag att det skall vara möjligt att ha s.k. short lines som går med gods på länsjärnvägarna. De skall också delvis gå in på stomnätet för att sedan ansluta vid någon lämplig terminal. Därifrån kan godset sedan transporteras vidare. Sten Andersson frågar vad som händer om Deutsche Bahn köper BK-Tåg; jag vet inte om frågan var avsedd att vara en lustifikation eller någonting annat. Jag kan bara säga att det med Deutsche Bahns dåliga ekonomi inte blir något köp av BK-Tåg. Det har man inte råd med. Det beror på att Deutsche Bahn i dagens läge har en alltför stelbent verksamhet. Vi påpekade redan 1988 att vi skulle komma bort från detta. Låt oss då fortsätta genom att nu ta reda på vad 1988 års beslut betydde! Sedan kan vi diskutera om vi skall avreglera, inte hur det skall göras.
Herr talman! Jag tycker att Jarl Lander skall läsa de tre sista meningarna i andra stycket i sammanfattningen. Man kan uttrycka vissa farhågor när det gäller hur villiga ni är att verkligen låta monopol försvinna. Ni säger nämligen att det skall göras en utredning och att detta sedan skall övervägas. Det står inte att ni skall genomföra detta i morgon eller när ni får regeringsmakten. Tänker Jarl Lander på godstrafik på länsjärnvägarna när han talar om s.k. short lines? Här nämns bara länsjärnvägarna. Det står inte någonting om att man skall använda en del av stomnätet. Jarl Lander talar om russinen i kakan. Betalar de som i dag åker på de högfrekventa sträckorna onödigt höga biljettpriser för att andra delar av SJ:s verksamhet skall kunna fungera? Hela landet kan faktiskt fungera utan järnväg. Om inte jag är felunderrättad lade man under den tid som Jarl Landers parti satt vid regeringsmakten ner järnväg i ganska stor omfattning. Sverige fungerade trots allt.
Herr talman! Jag blir mer och mer klar över att Sten Andersson i Malmö bara har läst sammanfattningen. Han har tydligen inte deltagit i de förberedande diskussionerna i utskottet när vi har pratat om verksamheten med s.k. short lines på länsjärnvägar med anslutning till stomjärnvägar osv. Sten Andersson frågar om biljettpriset är för högt på vissa sträckor. Det vill jag påstå att det inte är. Jag skulle nästan önska att det var högre, så att SJ fick ett sådant överskott att man hade möjlighet att ha någon form av korssubventionering gentemot de delar som inte är lönsamma. Men något sådant förekommer inte. SJ helt igenom skulle ha ett företagsekonomiskt tänkande. Med det är jag återigen tillbaka till det som jag har vädjat om flera gånger här i dag. Låt oss få denna utvärdering! Sedan kan vi ta ställning till om det är riktigt att ett företagsekonomiskt tänkande skall gälla för SJ eller om det är möjligt att lönsamma delar av SJ kan subventionera andra delar av SJ. Detta land behöver järnvägstrafik, Sten Andersson. Vi klarar inte detta lands exportindustrier om vi helt skulle gå över till lastbilstrafik. Så är det bara.
Herr talman! Det sista har ingen påstått. Det var onödigt att säga det i den här debatten. Jarl Lander talar om mitt engagemang under utskottssammanträdena. Jag vill bara säga att vi för något år sedan genomförde en reform i riksdagen som innebar att det skulle finnas en lättfattlig sammanfattning på första sidan av betänkandena för att människor skall kunna läsa vad vi beslutar om och vad betänkandena handlar om. I den här sammanfattningen står det helt klart vilken typ av verksamhet man vill bedriva framöver, och i fråga om att monopolet skall slopas står det att det först skall göras en utredning. Sedan bör man överväga. Detta är ren svenska. Människor läser inte betänkandet från början till slut. De läser sammanfattningen. Jag hoppas att det står exakt vad ni ville att det skulle stå när vi justerade betänkandet i utskottet.

Herr talman! Ingen skall behöva gå från denna kammare i ovetskap om var vi står i olika bolagiserings-, monopol och oligopolfrågor. Jag vill bara påminna Sten Andersson i Malmö om bilprovningen, som vi utsatte för konkurrens i går eller förrgår. Vi bolagiserade Posten. Dessutom slapp vi 25 % moms. Det blev 12 % moms i stället. Televerket har bolagiserats, och flyget har vi släppt fritt. Sten Andersson citerar vårt partiprogram, precis som ministern gjorde. Han glömde att lägga till våra deviser: sunt förnuft, personlig frihet och hänsyn till andra. Det är just det sunda förnuftet som vi har försökt att använda i fallet SJ och avregleringen. Vi har alltså Europas effektivaste järnväg redan i dag, som statligt monopol. När propositionen lades fram hade vi inte heller den konsekvensanalys som vi tyckte att vi behövde för att göra ett ställningstagande just nu. Herr Andersson påpekade att vi skulle ha svårt att ute på gator och torg under valkampanjen förklara varför vi gjorde så här i det här ärendet. Skälet är just det som jag har sagt tidigare. Vi skall se vad andra länder gör först, t.ex. Tyskland, Italien, Vi skall dessutom bolagisera SJ först. SJ är alltså ett statligt verk i dag. Vi måste göra det till ett bolag innan vi över huvud taget kan tänka på att göra en avreglering.
Herr talman! Det var en sak som jag inte hann med i mitt första anförande men som berör Kenneth Attefors. Jag kan ta upp det här. Jag skall inte påstå att han vilseledde sin partigrupp, men han lämnade faktiskt en oriktig uppgift i den motion som väckts med anledning av den här propositionen. Det står så här i femte stycket: ''För närvarande råder fri konkurrens på länsjärnvägarna för persontrafiken men inte i fråga om godstrafiken.'' Det första är inte rätt. Det är inte fri konkurrens i dag. Man kan lämna in anbud, men det är inte fri trafikeringsrätt. Jag hoppas att Kenneth Attefors senare kan korrigera det. När man har kunnat göra dessa effektiviseringar och avregleringar på så många områden som Kenneth Attefors räknade upp, vad är det som säger att det inte även skulle fungera när det gäller Statens järnvägar? Ni är ju själva med på att göra en viss avreglering. Som jag sade tidigare har ni varit kritiska emot att man kanske skulle få en omfattande byråkrati.

Herr talman! Jag har bara en kort komplettering till en uppgift som Sten Andersson i Malmö gav i sitt anförande, nämligen att det i en framtid kan komma utländska företag som trafikerar det svenska nätet. Jag kan bara säga att denna framtid antagligen är den 1 juli detta år. Den är inte särskilt avlägsen. Det är ett direktiv som antogs den 29 juli 1991 av ministerrådet och som införlivas genom EES avtalets tilläggspaket, vilket redan har gjorts av denna kammare.

Herr talman! Honnörsordet i regeringens proposition är avreglering. Det första ordet som finns i betänkandet är också avreglering. Avreglering, bort med monopol, fri konkurrens, fri företagsamhet -- det är faktiskt sådant som känns som ljuv musik i ett äkta Ny demokrati-hjärta. Men det har gått litet grand dissonans i detta. Det framkommer när man hör Kenneth Attefors och ser den motion som Ny demokrati har väckt. Man viker undan litet grand och säger att det inte är så viktigt att avregleringen sker precis nu. Vi skall inte ta smällarna först. Vi skall låta andra länder, Luxemburg, England och andra, pröva först, så att de får ta de ekonomiska smällarna. Sedan kan vi om några år köra i gång i Sverige. Jag måste säga, Kenneth Attefors och mina kamrater i Ny demokrati, att jag faktiskt inte riktigt känner igen det som vi egentligen startade det här partiet med. Vi skulle köra en tuff linje. Vi skulle köra frejdigt. Inte skulle vi dra olika frågor i långbänk och säga att vi skall utreda. Självklart skall allt vara seriöst genomgånget innan vi fattar beslut, så att vi inte bara säger pang och sedan fattar beslut. Alla förslag som vi skall fatta beslut om skall vara genomtänkta. Men i det här fallet finns det ingen anledning att skjuta på beslutet. Det känns så främmande för nydemokratiskt tänkande att allting skall skjutas på framtiden, att vi skall föra över frågan till en utredning. Det var egentligen precis det sättet som vi gisslade de andra 324 ledamöterna i den här kammaren för. Vi tyckte de höll på alltför mycket med taktiska spel, med långrotande och mycket annat. Vi skulle inte syssla med det. Det är litet pinsamt att behöva höra en kds:are, i egenskap av kommunikationsministern, läsa upp delar av vårt partiprogram. Det som är pinsamt är inte att kommunikationsministern läser ur partiprogrammet, utan att vissa i mitt eget parti kanske inte kan det här partiprogrammet lika bra som kommunikationsministern. Det tycker jag är sorgligt. Partiprogrammet i all ära, säger Kenneth Attefors, det kan vi inte alltid hålla oss till. Nu skall vi ha våra tre ledord. Jag tycker att de är alldeles förträffliga, nämligen sunt förnuft, personlig frihet och hänsyn till andra. Jag tycker att det är alldeles utmärkta ord. Det hade egentligen inte varit några problem för det här partiet att driva de förslag som t.ex. Kenneth Attefors och många andra vill göra, där vi går på tvärs med partiprogrammet, om det hade varit på det sättet att vi inte hade haft något partiprogram. Vi hade fattat ad hoc-beslut hela tiden. Så fort det kommit upp en fråga hade vi i riksdagsgruppen tänkt igenom den och frågat oss: Vad är sunt förnuft? Sedan hade vi fattat beslut, antingen det gällt planekonomi, höjda barnbidrag eller vad det än gällt för någonting. Det kunde ha varit sunt. Det kunde finnas olika sunda grejer i detta. Men det är nu så i det här fallet att vi har ett partiprogram. Det partiprogrammet tycker jag att vi skall följa. Det som har blivit fel på sistone är helt enkelt att vi inte klarar att konfrontera de visioner som finns i partiprogrammet med verkligheten. När vi skall fatta olika beslut kommer vi tydligen i konflikt med vårt partiprogram. Det finns egentligen inte någon anledning till att vi skall göra det i en sådan här fråga. Många undrar kanske varför Lars Moquist har något slags tolkningsföreträde beträffande hur partiprogrammet ser ut. Det är helt enkelt på det sättet att jag har varit med och skrivit det här partiprogrammet. Jag fick ett specialuppdrag, ett ensamuppdrag, i maj 1992 och lade fram det här förslaget. Därför tror jag att jag känner till det ganska bra. Jag inser också att allting i förslaget om avreglering naturligtvis inte är perfekt. De små företagen, som t.ex. BK-Tåg, säger naturligtvis att det är mycket som kanske inte är så bra. De kan inte konkurrera på exakt lika villkor med en stor jätte som SJ. Men de får i vart fall chansen att vara med och konkurrera. Det är det som det här gäller. De får en chans att vara med och konkurrera på lika villkor. Jag tycker att det är ganska befängt att Kenneth Attefors säger att det är plågsamt att behöva ta tid till att sitta och lyssna på människor från företagsvärlden eller enskilda individer som kommer till honom. Jag tycker att Ny demokrati, när det var en sådan här fråga som skulle beredas, skulle ha tagit alla chanser att få den brett belyst. Vi har fått möjligheter att träffa företrädare för Kommunikationsdepartementet. I det sammanhanget var det bara de som har plats i trafikutskottet, Kenneth Attefors, Max Montalvo och jag själv, som tyckte att det var idé att komma och ta del av synpunkterna. När det gällde ett litet företag som BK-Tåg ansåg man att man egentligen visste vad BK-Tåg tyckte, så det fanns ingen anledning att lägga ned tid på en sådan sak. Jag tycker att det är mycket betänksamt att vi agerar på det sättet. Jag tycker att alla synpunkter skall beaktas och skall få föras fram till oss i Ny demokrati, särskilt när det gäller en fråga som är av så stor vikt och betydelse som avreglering, minskade monopol, fri konkurrens, fri företagsamhet. Herr talman! Jag skall inte förlänga den här diskussionen. Jag hade kunnat ta upp en hel del andra saker i det här sammanhanget, men jag vill bara avsluta med att yrka bifall till reservationerna 1 och 2 och i övrigt bifall till det utskottet har framfört. Jag hoppas att mina kolleger i Ny demokrati stöder mitt förslag.

Herr talman! Jag tänkte uppehålla mig vid ett annat ämne än föregående talare, nämligen vid det debatten handlar om, trafikutskottets betänkande Jag brukar inte delta i trafikutskottets debatter, men i det här sammanhanget tycker jag att det kan finnas anledning. Skälet är att jag inte ser den konflikt som många tycks se. Jag är förvisso en varm anhängare av såväl frihet som fri konkurrens, marknadskrafter och avreglering. Självklart! Detta är Ny demokratis politik, det är mina egna grundvärderingar. Jag är uppvuxen i den världen. Jag har jobbat i stort sett i hela mitt liv inom konkurrensutsatt verksamhet. Men vi är inte aningslösa. Det är viktigt att vara klar över att nakna kommersiella krafter är fullständigt hänsynslösa. De tar enbart företagsekonomiska hänsyn. De struntar fullständigt i samhällsekonomin. Det är affärsvärldens innersta väsen. Marknadskrafterna måste ha mycket tuffa spelregler, mycket tuffa ramar. Det är bl.a. därför Ny demokrati slåss för en mycket tuff konkurrenslagstiftning. Sverige har en mycket dålig konkurrenslagstiftning, jämfört med t.ex. USA. Där vet man vilka krafter det handlar om och har därför en mycket tuffare konkurrenslagstiftning. USA har också lärt sig vad fri konkurrens kostade deras järnvägsnät. Där fanns en gång i tiden ett järnvägsnät värt namnet. I dag finns bara fragmentariska banor som inte ens är elektrifierade. Varför? Konkurrens och kommersiella krafter utan samhällsekonomiska hänsyn. Detta måste vi ta med i beräkningen. Företrädare för dem som tog fram X 2000, ABB Traction, säger öppet: Vi hade aldrig vågat satsa på X 2000 i en konkurrensutsatt marknad. Man kan inte göra detta företagsekonomiskt. Jag är en varm anhängare av X 2000. Jag åker med den minst två gånger i veckan. SAS tappade en kund. Det gäller att ha klart för sig att SJ:s konkurrenter finns också en trappa upp, så att säga, i sfärer som torde stå kds nära. Det gäller att ha klart för sig att skolboksekonomi är någonting annat än verkligheten, som är tuff och hänsynslös. Därför är det beklämmande att lyssna till sådant som att man måste prova i andra länder. Sverige är fantastiskt, men Sverige är unikt. Det är ett av Europas till ytan största länder, och det är Europas längsta land, men det är också Europas glesast befolkade land. Att tro att man kan köra kommersiell järnvägstrafik här hur som helst är nästan naivt. Ta parallellen med bilar. BMW har en jättelik hemmamarknad i Tyskland, som är basen. Volvos hemmamarknad räcker inte, därför är man totalt beroende av exportmarknaden. Avreglering är bra, men inte aningslöst. Titta på bankfallisemanget! Jag har själv jobbat i bank och vet vilka krafter det handlar om. Inte sjutton tog man samhällsekonomiska hänsyn! Det har vi fått betala nu: snabb avreglering, marknadskrafterna in och så gick det som det gick. Avreglerad taxi, är det bra? Nej. Detta är ju problemet. Avreglera, skapa konkurrens, släpp in marknadskrafterna, men gör det kontrollerat, gör det med samhällsansvar! Gör det inte aningslöst och okunnigt! Jag skulle gärna starta en mjölkkolinje mellan Göteborg och Stockholm, Mats Odell. Det är klart att den linjen plockar russinen ur kakan, om man tänker kommersiellt. Självklart! Det franska järnvägsnätet anses vara förnämligt. Det är till hundra procent statligt. SJ anses vara mycket effektivt. Det är också till hundra procent statligt. Det går! Men det måste ske i kontrollerade former. Detta är vad det handlar om, egentligen: att konsekvensanalysen saknas. Vi är inte ett dugg emot att avreglera, att skapa det som regeringen säger sig vilja skapa. Men var är konsekvensanalysen? Var är de litet djupare bedömningarna? Vi saknar dem. Ta fram dem, och jag kan lova kommunikationsministern att vi skall ställa upp på att hjälpa till och skapa en bättre järnväg. Det är ju målet: en bättre järnväg. Konkurrens i sig är inget självändamål. Om den resulterar i att vi slår ut en nationell tillgång, vad har vi vunnit då? Ville jag vara litet raljant skulle jag kunna rekommendera Mats Odell att satsa på monorail -- då behöver man bara ett spår. Låt vänstra och högre spåret konkurrera med varandra, det är säkert effektivt! Privatisera försvaret -- låt armén slåss mot marinen, det är säkert effektivt! Ja, det är litet raljant, men det ligger ändå ett allvar i det. Järnvägar kan inte jämföras med andra snabba, kommersiella ting. Och, Sten Andersson i Malmö, även i privata företag har man mjölkkor, produkter som bär andra. Det är faktiskt något av företagsamhetens innersta väsen: vissa lönsamma delar bär andra. Avslutningsvis, herr talman, en fråga till Mats Mats Odell att det är god moral och god etik att skicka selektiva brev till enskilda ledamöter i ett parti i avsikt att påverka dem? Man törs inte skicka dessa brev till alla! Det är den falskaste form av lobbying som jag har mött under dessa tre år.

Herr talman! Jag får dra den slutsatsen av det Sven Gösta Signell nu sade att han inser att kammaren kommer att bifalla huvuddragen i regeringens proposition. Jag gör samma bedömning som Sven

Herr talman! Jag skall börja med att säga att vi har kommit överens om att fatta oss ganska kort i det här ärendet för att i alla fall något spara kammarens tid. Nu har vi att debattera någonting som redan är avreglerat. Jag kan börja med att säga att det inte är mer än drygt ett år sedan som vi i kammaren debatterade i princip samma sorts frågor som denna, nämligen hur vi skall komma till rätta med problemen inom taxiverksamheten. Då gjorde vi det utifrån att vi tidigare under föregående riksdagsår hade begärt av regeringen att återkomma med förslag om skärpningar i den lagstiftning som styr taxitrafiken. I betänkandet TU29 har vi åter att ta ställning till frågor som är föranledda av uttalande från riksdagen om att regeringen skulle återkomma med bättre förslag än tidigare. Det visar igen att riksdagen flera gånger varit missnöjd med de åtgärder som regeringen har föreslagit. Vi har ännu inte kommit till rätta med de problem som uppstått inom taxinäringen efter avregleringen av densamma. Trots detta, herr talman, skriver kommunikationsministern i propositionen som föranlett betänkandet att regeringen vid flera tillfällen framhållit behovet av en ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken. Det här är, vill jag påstå, en sanning med mycket stor modifikation. Visserligen har regeringen återkommit till riksdagen med nya förslag, men detta har alltid varit påtvingat av riksdagsbeslut. Vid varje sådant tillfälle har förslagen varit otillräckliga. Jag vill påstå att detsamma gäller den här gången också. Jag avslutar med förmodan att riksdagen snart åter kommer att debattera dessa frågor för att allmänhet och samhälle skall få en seriös taxiverksamhet i det här landet. Det är frågor som ännu inte är färdigberedda och ännu inte fått sin lösning. Herr talman! Vi socialdemokrater står naturligtvis bakom samtliga reservationer som vi fogat till betänkandet, men jag yrkar nu endast bifall till reservationerna 4 och 5.

Herr talman! I stort kan jag hålla med Jarl Lander. Man kan säga att problemen kommer och problemen kvarstår. Jag tror att det är det tredje betänkandet från trafikutskottet angående taxi. Man kan berömma propositionerna och betänkandena så till vida att det har blivit en liten skärpning för varje gång och att man har sett konsekvenserna av avregleringen. Jag tror faktiskt inte att man kommer till rätta med problemen inom taxinäringen med detta betänkande. Man kan väl säga som så att vi ser fram emot att det fortsätter på det här viset i nästa betänkande. Taxinäringen är, framför allt i storstäderna, oerhört viktig för så många människor att det behövs en bra kontroll. Man behöver ha kontroll över dem som kör och över dem som bedriver näringen, så att de kunder som utnyttjar taxi kommer dit de skall på ett vettigt sätt och till enhetliga priser. Så är det inte i dag, och så har det inte varit sedan näringen avreglerades. Nu ger man länsstyrelserna ökade befogenheter att kontrollera. Jag tror inte att det räcker, utan man måste gå vidare. Med detta, herr talman, ansluter jag mig till de reservationer som socialdemokraterna fogat till detta betänkande. Vi har ingen meningsyttring. Jag nöjer mig med att följa Jarl Landers bifallsyrkanden.
Herr talman! Jag tror att vi efter att ha fattat beslutet har funnit en rimlig balanspunkt på det här området. Vi har som sagt diskuterat dessa ärenden tidigare, så jag vill hänvisa dels till vad som står i utskottets betänkande, dels till de argument jag fört fram i tidigare debatter i denna fråga. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ingvar Carlsson har i en interpellation frågat statsministern om den svenska regeringens strategi för att Sverige skall väljas till medlem av 1995--9196 och vilken roll han själv tänker spela i den strategin. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Ett aktivt engagemang i FN utgör ett centralt inslag i Sveriges utrikes och säkerhetspolitik. Svenskar deltar i FN:s fredsbevarande verksamhet över hela världen. I f.d. Jugoslavien bidrar ca 1 500 svenska män och kvinnor till FN-insatser som är synnerligen viktiga för vår egen och hela Europas säkerhet. Organisationen har i dag totalt 184 medlemsstater. När antalet valbara platser i rådet för trettio år sedan senast utvidgades fanns 114 FN-stater. Följaktligen har konkurrensen vid inval till säkerhetsrådet starkt skärpts. För att de ickepermanenta medlemmarna på ett representativt sätt skall återspegla organisationens hela medlemskrets krävs en geografisk och politisk spridning. Invalen till rådet styrs därför ofta av regionala, ekonomiska, kulturella och språkliga lojaliteter. Utöver de obligatoriska bidragen är Sverige en av de största och mest engagerade bidragsgivarna till hela FN-systemet, liksom en pådrivare för ett bättre utnyttjande än hittills av FN:s resurser. Medlemskap i säkerhetsrådet med viss regelbundenhet utgör ett berättigat nordiskt och även svenskt krav. Regeringens avsikt är att försäkra Sverige en plats i säkerhetsrådet så snart som möjligt. Sverige har nordiskt stöd för en kandidatur avseende perioderna 1995--1996 eller 1997--1998. Den valgrupp Sverige tillhör, den s.k. VOAS-gruppen, västeuropeiska och andra stater, tillsätter för varje period två icke-permanenta platser. Regeringens strävan är att inom gruppen uppnå s.k. clean slate, dvs. att två stater åtnjuter valgruppens enhälliga stöd. Den svenska strategin i detta hänseende har vid flera tillfällen redovisats i Utrikesnämnden. Inför valet i höst för perioden 1995--1996 kvarstår inom VOAS-gruppen tre väl förankrade kandidater, nämligen Sverige, Italien och Tyskland. Utgången av en omröstning mellan dessa tre är synnerligen osäker. stater, däribland några ledande medlemmar av den europeiska unionen, har givit anledning till bedömningen att Sverige har goda utsikter att vinna ett starkt stöd, bl.a. från EU-länderna, för en kandidatur vid valet 1996. Ett sådant stöd ökar möjligheterna att inom VOAS-gruppen åstadkomma ''clean slate''. Mot denna bakgrund anser regeringen att Sverige bör inrikta sig på att med kraft och med brett internationellt stöd driva sin kandidatur för valet

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Denna interpellation ställdes till statsministern den 30 Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd och statsministerns personliga roll i den strategin. Jag är, på diplomatspråk, ytterligt förvånad över att statsminister Bildt undviker att svara på denna interpellation. Jag har verkligen inte besvärat honom i onödan. Detta är min första interpellation under hela mandatperioden. Frågan gällde ju bl.a. hans personliga roll i strategin för att vinna platsen i säkerhetsrådet till Sverige. Det finns två möjliga förklaringar till statsministerns beslut att inte ställa upp. Antingen håller sig Carl Bildt åter undan när han riskerar svåra frågor och känslig debatt eller så är förklaringen långt allvarligare: att regeringen Bildt inte är särskilt intresserad av att Sverige fullföljer sin aktiva roll inom FN-systemet. Engagemanget i Förenta nationerna har varit en grundpelare för Sveriges utrikes och säkerhetspolitik. Förenta nationerna, oavsett vilka brister som finns, står tveklöst i centrum för arbetet med att skapa en ordning i världen som präglas av folkrätt och gemensamt ansvar. Vi måste föra det arbetet framåt nu efter det kalla krigets slut. Sverige har engagerat sig hårt för FN från början. Karin Söder och Olof Palme symboliserar årtionden av aktivitet och nyskapande. De insåg FN-engagemangets betydelse också som en del av vår egen säkerhetspolitik. FN-politiken är central för Sveriges intressen. Sverige har deltagit i så gott som alla FN:s fredsmissioner. Vi har medlat, arbetat för nedrustning och för de fattigas och förtrycktas rätt. Vi har bidragit till att föra in nya perspektiv som miljön och barnens rätt. Vi har varit en ständig förkämpe för folkrätten. När regeringen Bildt tillträdde omnämndes i den första regeringsdeklarationen Förenta nationerna inte med ett ord. I stället trumpetade man ut tvetydiga budskap om europeisk identitet. Den mest välvilliga tolkningen var att regeringen inte förstod vilken skada den gjorde. Snart nog kom också betyget från omvärlden. Ett år efter regeringens tillträde förlorade vi omröstningen om en plats i säkerhetsrådet för åren 1993--1994. Statsministerns kommentar var då att det kanske hade varit en för stor börda för Sverige. Omedelbart därpå, våren 1993, fick vi de nordiska ländernas stöd för en ny kandidatur. Vi socialdemokrater har sedan dess i Utrikesnämnden, offentligt här i riksdagen och i medier upprepade gånger efterlyst regeringens strategi, utan att någonsin få svar. I december 1993 kröp det fram att Sverige ändå var en kandidat. Det annonserades inte utan anmäldes försiktigt i en begränsad krets västeuropeiska länder. Det var ett så halvhjärtat och senkommet försök att man i FN sade att det fanns två och en halv kandidat till de två västeuropeiska stolarna, nämligen Tyskland, Italien och halvan som var Pierre Schori närmast dra fram ett motvilligt erkännande av utrikesministern att vi var kandidater. Men några insatser för att faktiskt få stöd redovisades aldrig. Jag fann mig då föranledd att be statsministern om en redovisning här i riksdagen. Han har emellertid vägrat att själv besvara frågan. Svar från utrikesministern utlovades till den 2 maj, nästan fem veckor efter att jag lämnat interpellationen. Några dagar dessförinnan fick jag besked om att svaret hade blivit uppskjutet, och jag har fått vänta i ytterligare två veckor. Jag skrev då ett öppet brev till statsministern. Det besvarades i en ton och med ett innehåll som jag djupt beklagar, eftersom det rör sig om ett försök till samtal om säkerhetspolitiken mellan statsministern och oppositionsledaren. Där framkom dock ett budskap: Sveriges kandidatur var nu eventuell. Och det är inte längre en eventuell kandidatur -- det är såvitt jag förstår ingen kandidatur. Jag vill då fråga utrikesministern om regeringen tänker samråda med partierna i Utrikesnämnden innan regeringen fattar ett beslut.
Herr talman! Jag förstår att Ingvar Carlsson är besviken över att han inte möter Carl Bildt här i dag. Jag vill för min del uttrycka att jag är glad att få detta tillfälle att diskutera med Ingvar Carlsson. Det har inte förunnats mig på detta sätt tidigare, så jag tycker att det är positivt och bra. Jag får därmed också en möjlighet att mycket klart redovisa regeringens strategi. Faktum är att jag flera gånger här i riksdagen har förklarat, efter upprepade frågor från socialdemokratisk sida, att regeringens strategi i denna viktiga fråga är att Sverige så snart som möjligt skall ta en plats i FN:s säkerhetsråd. I syfte att åstadkomma detta har jag försäkrat mig om -- jag gjorde detta på ett mycket tidigt stadium -- de nordiska utrikesministrarnas stöd för att Sverige skulle kunna kandidera för både perioden 1995--1996 och perioden 1997--1998. Detta har stått klart ända sedan den gången då vi tyvärr misslyckades med att bli invalda. Det här har varit mycket viktigt för mig när jag har funderat på och lagt upp den riktiga strategin för Sveriges räkning. Det har varit upprepade nordiska ministermöten, och varje gång har vi talat om denna fråga. Jag har de nordiska ministrarnas helhjärtade stöd. De har aldrig ifrågasatt det svenska tänkandet eller den svenska strategin. Vår strategi har redovisats i Utrikesnämnden ett antal gånger, bl.a. utförligt den 24 november 1993. Det kan icke vara okänt för svensk socialdemokrati. Det är denna strategi som vi fullföljer och som även ligger bakom svaret i kammaren i dag. När det gäller det faktum att jag lämnar ett sådant här svar i kammaren i dag, har det att göra med att Ingvar Carlsson själv önskade få besked från regeringen. Det är därmed min plikt. Jag har ställt den frågan till honom själv. Vi har sammanträde i Utrikesnämnden på fredag, och det är helt naturligt att en sådan här fråga diskuteras i detalj där. Ingvar Carlsson har velat få svar i riksdagen, och därför svarar jag här. Jag tycker också att det är ett utomordentligt positivt besked som jag lämnar, dvs. att Sverige kommer att satsa helhjärtat på att få en plats i säkerhetsrådet 1997--1998. Vi gör den bedömningen att det är den omgången där vi har de bästa utsikterna att vinna framgång. Det är för mig det väsentliga, Ingvar Carlsson.
Herr talman! Det är onekligen ett fantastiskt inlägg som utrikesministern gör här. För det första säger hon att det är ett positivt svar som har avlämnats -- som innebär att vi har gjort två misslyckade försök att komma in i säkerhetsrådet. För det andra säger utrikesministern att hon har redovisat strategin. Det enda regeringen har redovisat är att man eftersträvar att Sverige om möjligt skall bli ett av de två länder som är kvar i slutomgången. Men strategin för att Sverige skall vara ett av de två länderna har aldrig redovisats. Till min stora förvåning har regeringen icke sökt något samråd eller någon samverkan med socialdemokratin. Vi har ändå ganska goda kontakter runt om i världen. Men i avsaknad av initiativ från regeringens sida eller önskan om vår medverkan har vi naturligtvis inte kunnat göra de insatser som hade varit möjliga. Jag har ställt frågan om Carl Bildts personliga insatser, och det var därför som det hade varit självklart att han skulle ha deltagit i debatten. Men det står inte ett ord i interpellationssvaret om vad Sveriges statsminister har gjort som har medverkat till detta mycket allvarliga misslyckande. Herr talman! Varför skall Sverige inte konkurrera med Italien? Det är ett land med nyfascister i regeringen. Det är ett land vars utrikespolitik är okänd. Jag läste för någon dag sedan följande på ledarsidan i den största borgerliga tidningen: ''Italien har just genomgått en unik regeringsbildning. Nyfascistiska MSI har fått fem platser i den regering populisten och mediamagnaten Silvio Berlusconi bildat. För första gången under efterkrigstiden får en västerländsk demokrati ett fascistiskt parti i regeringen. - - Att bekämpa högerextremism och fascism är en av EU:s huvuduppgifter. EU ställs inför svåra problem när nyfascister börjar dyka upp på ministermöten i Bryssel.'' Om detta är en borgerlig uppfattning, dvs. att det är viktigt att förhindra att Italien spelar en felaktig roll inom EU, är det då inte viktigt att Sverige ställer upp som kandidat för att få platsen i säkerhetsrådet?

Jag måste säga att jag är djupt besviken över handläggningen av denna viktiga fråga, över det svar som regeringen har avlämnat och över att landets statsminister inte vågar ta debatten och redovisa sin ståndpunkt.
Herr talman! Nej, vi har inte gjort två misslyckade försök, Ingvar Carlsson. Med Socialdemokraternas brist på strategi skulle risken vara att vi gjorde två misslyckade försök. Det är icke regeringens intention och regeringens avsikt. Det är just därför som vi menar att det är viktigt att lägga upp en hållbar strategi och att vi lär oss någonting från förra gången. Det handlar om ett stort arbete, om att få ett vidare stöd än vad vi hade den gången, om att få ett starkt stöd inom just den valgrupp, VOAS gruppen, som Sverige tillhör. I allra bästa fall skall vi arbeta för att få s.k. clean slate. Ingvar Carlsson säger att det icke har redovisats någon strategi. Jag skall med vändande post till Ingvar Carlsson översända Utrikesnämndens protokoll från den 24 november. Där kommer han också att kunna konstatera att jag -- om jag får hålla mig till mina egna inlägg -- var mycket besviken över att det icke presenterades någon alternativ strategi från socialdemokratiskt håll. Jag hör klank och klagan, men jag hör aldrig några alternativa förslag om hur vi skall gå fram. Det är trevligt att Ingvar Carlsson nu sträcker ut den hjälpande handen inför möjligheten att Sverige skall ta en plats i säkerhetsrådet. Jag avser att hålla fast den hårt och bestämt när det gäller att vi skall bli valda till säkerhetsrådet 1997--1998. Självfallet skall detta vara en nationell ansträngning. Jag kan också försäkra Ingvar Carlsson att jag innan jag avgav detta svar hade talat med statsministern, med vice statsministern och med biståndsministern och att jag sagt till dem att det är ett hårt arbete som kommer att åvila även dem -- dvs. inte bara utrikesministern -- när det gäller att se till att vi vinner den här platsen i säkerhetsrådet.
Herr talman! Utrikesministern vill hävda att det inte är fråga om två misslyckade försök. Sverige har två gånger anmält kandidatur. Första gången gick det fram till omröstning, och vi misslyckades när vi förlorade mot Nya Zeeland. Andra gången drar vi oss ur innan vi ens har kommit fram till omröstningen. Det är klart att det är utomordentligt allvarliga misslyckanden för svensk utrikespolitik. Det innebär att Sverige håller på att förlora en position som vi har haft i världen och som vi har byggt upp under årtionden. Utrikesministern säger att Socialdemokraterna inte har redovisat en alternativ strategi. Jag trodde att det var regeringens uppfattning att vi skulle ha en gemensam strategi. I det som regeringen har redovisat finns ingenting om hur man skall kunna övertala länder runt om i världen. Socialdemokraterna sitter tyvärr inte i regeringsställning. Om vi hade gjort det hade frågan skötts på ett helt annat sätt. Jag kan försäkra utrikesministern att vi då i Förenta nationerna, när det gäller Europa och inte minst tredje världen hade varit aktiva på ett helt annat sätt. Jag förmodar att det inte är utrikesministern obekant att jag leder en kommission som arbetar med FN:s framtid, där jag praktiskt taget varje månad träffar ledande politiker från hela världen. Hade det inte varit intressant för regeringen att på något sätt samråda med mig i den kapaciteten? Inte ens det initiativet har tagits. Jag kan inte uppfatta det på något annat sätt än att regeringen i grunden inte är intresserad. Det har gjorts halvhjärtade försök, och det belyses av att statsministern efter förra förlusten sade att det kanske hade blivit en för stor börda för oss. Detta att medverka i säkerhetsrådet ser statsministern som en börda. Han är själv inte beredd att i Sveriges riksdag diskutera denna fråga, och då måste jag säga att regeringen på den här punkten grovt missköter svensk utrikespolitik.
Herr talman! Verkligheten är att vår strävan inom VOAS-gruppen efter samråd och samsyn, som har genomförts genom ett stort antal konsultationer i olika huvudstäder, har rönt uppskattning och förståelse. Jag tror i stället att Sverige kan var litet vägledande när det gäller att reformera säkerhetsrådet, utvidga det och få en ny tingens ordning beträffande val till säkerhetsrådet. Det har rönt uppskattning i huvudstäder i andra länder att Sverige strävar efter samråd och samsyn, att vi är beredda att tala med andra länder. Vi har de nordiska ländernas fulla uppbackning. Jag tror att vår strategi röner respekt och förståelse. Detta har vi möjlighet att visa i valet 1996. Jag hoppas naturligtvis på socialdemokratins starka stöd i det arbetet.

Herr talman! Simon Liliedahl har i en interpellation ställt frågan om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att ge Taiwan diplomatiskt erkännande och för att förbättra våra relationer med Taiwan. Sverige har anslutit sig till den internationellt vedertagna principen att erkänna endast ett Kina och upprätthåller sedan 1950 diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina. Eftersom den taiwanesiska statsbildningen, som går under namnet Republiken Kina, gör anspråk på att representera samma territorium och folk som Folkrepubliken Kina, är det inte möjligt att erkänna båda statsbildningarna. Eftersom vi inte erkänt Taiwan och inte upprättat diplomatiska förbindelser är det inte möjligt att inleda mellanstatliga och officiella relationer med Det hindrar givetvis inte att Sverige har utvecklat ett omfattande utbyte med Taiwan på en rad områden, till gagn både för Sverige och för Taiwan. Taiwan är en snabbt växande ekonomi belägen i en dynamisk region, och handelsutbytet med Sverige har vuxit kraftigt på senare år, jämsides med att handeln med Folkrepubliken Kina också ökat. Som positiv ser vi i Sverige den utveckling mot demokrati som ägt rum på Taiwan. Det politiska livet har sedan 1989 utvecklats från enpartivälde till ett parlamentariskt flerpartisystem. Informationsfrihet och opinionsfrihet är i dag i stort sett garanterade rättigheter. I detta utgör utvecklingen på Taiwan en positiv kontrast till situationen i Folkrepubliken Kina. Som en följd av våra växande ekonomiska förbindelser har även det inofficiella besöksutbytet med Taiwan ökat. Taiwan har ett representationskontor i Stockholm, och Exportrådet är representerat med ett kontor i Taipei. Genom Exportrådet Taipei kanaliseras en mängd handels och kontaktfrämjande verksamheter på kommersiell och icke-officiell basis. Det är ett viktigt intresse för Sverige att slå vakt om våra goda handelsförbindelser med Taiwan. Inom ramen för den ett-Kina-politik som Sverige liksom övriga västvärlden iakttar vill vi verka för att stärka och fördjupa dessa förbindelser. Vi har från svensk sida också intresse av att Taiwan inlemmas i världssamfundet, framför allt i organisationer med anknytning till handel och ekonomi. Vi ser gärna taiwanesisk närvaro i internationella organ. I vilka former detta sker är en sak för de berörda parterna att komma överens om. Sedan Folkrepubliken Kina 1971 övertog Kinas medlemskap i FN och permanenta plats i säkerhetsrådet har Taiwan stått utanför världsorganisationen. Enligt FN:s stadgar upptas nya medlemmar i organisationen genom beslut i generalförsamlingen efter beredning och på rekommendation av säkerhetsrådet. I rådet har som bekant Kina en vetorätt som man knappast skulle tveka att utnyttja i detta fall. Ett förslag om att ge Taiwan ''exceptionell ställning'' i FN fördes enligt beslut av generalförsamlingen i september 1993 inte upp på dagordningen. En lösning av Taiwans problem måste bygga på en uppgörelse mellan Peking och Taipei, som innebär att Taiwan med omkringliggande öar kan representeras som självständigt subjekt eller enligt någon annan överenskommelse i internationella forum. Möjligen kan en sådan utveckling komma till stånd på lite sikt. Sverige följer noga utvecklingen och diskussionen i Peking och Taipei om denna fråga.
Herr talman! Jag har tidigare tagit upp frågan om att Sverige skulle kunna medverka till att Taiwan erkänns som en självständig stat, senast vid den utrikespolitiska debatten den 23 februari. Jag har även väckt en motion. Då jag som ersättare kommer långt ned på talarlistan hade ministrarna när jag ställde mina frågor gått hem och lagt sig för länge sedan. Därför är jag tacksam att jag i dag får föra en interpellationsdebatt med utrikesministern, som har gett mig ett diplomatiskt välformulerat och delvis tänkvärt svar. Men tyvärr är det till intet förpliktande. Det lilla Sverige skall hålla sig ifrån storpolitiken, som skall skötas av de stora pojkarna. Sverige har emellertid tidigare, under ett par efterkrigsdecennier, agerat som gossen Ruda i världen och inte tvekat att säga obehagliga sanningar. Jag kan påminna om hur Sverige och Sveriges riksdag har tagit ställning mot apartheidsystemet i Sydafrika. Men i dag är man försiktig och tassar fram. Det är av speciellt intresse att kunna notera att just Sydafrikas segerherre Nelson Mandela är en av Taiwans få vänner. Till skillnad från utrikesministern har han officiellt uttalat sitt stöd för Taiwan så sent som den 26 april i år. Nelson Mandela lovade då att inte bryta de diplomatiska förbindelserna med Taiwan när han blev president och ANC kom till makten. Han har mod och kraft att säga ifrån. Han har kämpat i motvind ett helt liv och ger inte som Sverige i första taget upp för påtryckningar från Peking. Utrikesministern säger i sitt svar att eftersom Sverige inte har erkänt Taiwan är det inte möjligt att inleda officiella relationer med Taiwan. Men såvitt jag vet har ett 25-tal länder, inklusive Taiwan. Däremot har inga västländer som jag känner till erkänt Taiwan. Trolig anledning till det är, som utrikesministern antydde, att Kina har vetorätt i säkerhetsrådet. Det vore, inom parentes sagt, mycket intressant om Sverige, vilket diskuterades i den förra interpellationsdebatten, kom med i säkerhetsrådet. Då får man kanske helt andra möjligheter att beveka Kina i bl.a. Jag tycker att det är beklagansvärt att man inte sagt ifrån mer på skarpen. Kina är ett land som satt sig över de mänskliga rättigheterna. Där har jag i alla fall sett att utrikesministern, senast den 4 juni 1993, med rätta har reagerat starkt och tagit upp rapporterna om arresteringar av oliktänkande, tortyr och bristande rättssäkerhet. Det är frågor som man i dagarna har kunnat läsa om. Kina friar och griper regimkritiker. Vi har vidare kunnat läsa att Kinas president Jiang Zemin, som skickat julkort till mig, inte har ångrat massakern, utan i stället prisar militärens resoluta åtgärder. Massingripanden mot oppositionella verkställs med jämna mellanrum, brott mot lag och ordning har behandlats strängt och antalet avrättningar har ökat. Det är detta Kina som Sverige skall falla undan för, som i säkerhetsrådet hotar med veto. Jag kan inte tänka mig att det i dag finns ett mer demokratiskt land än Taiwan -- man har 74 politiska partier -- eller något som skulle göra sig mer förtjänt av att få en erkänd diplomatisk status. Jag förstår att utrikesministern har svårt att svara på de distinkta frågor som jag ställde. Jag vill därför avslutningsvis repetera dem, eftersom jag inte har fått något svar: Är utrikesministern beredd att medverka till att Sverige erkänner Taiwan som en självständig stat? Vilka ågärder ämnar utrikesministern vidta för att Sverige skall kunna erkänna Taiwan som en självständig stat?
Herr talman! Den här regeringen säger ifrån när det behövs och när det är motiverat. Det råder inget tvivel på den punkten. Den här regeringen säger ifrån i MR-frågor. Jag gillade faktiskt inte interpellantens påstående i dessa sammanhang, för detta var icke sant. Som interpellanten var vänlig nog att säga har vi sagt ifrån när det gäller Kina. Jag vill även påpeka att en delegation från Sverige med experter på MR har besökt Kina och även Tibet. Jag tycker att det är en betydande framgång i svensk Kinapolitik att vi lyckas föra en bestämd dialog i MR-frågor. Svaret som jag har gett beskriver precis den situation och den relation som Sverige har med Taiwan. På det sättet tycker jag att det är ett intressant svar, och jag tycker att det är bra att Simon Liliedahl tar upp den här frågan. När det gäller erkännandefrågan kan jag säga att det finns överlappande territoriella krav såväl från Folkrepubliken Kina som från Taiwan. Detta är en komplicerande faktor. Det är också en komplicerande faktor självfallet för Folkrepubliken Kina, som gör anspråk på Taiwan. Det finns en stark opinion på Taiwan som fortfarande inte önskar att Taiwan skall utropa sig som en självständig stat just därför att man inte vill släppa de territoriella kraven på fastlandet. Därför är frågan ytterligt komplicerad. Jag måste säga att jag tycker att det är helt naturligt och en riktig svensk utrikespolitik att vi avvaktar skeendet men att vi samtidigt förstärker våra förbindelser med Taiwan.
Herr talman! Jag instämmer i mycket av det utrikesministern har sagt. Jag gav också utrikesministern en eloge för de initiativ som tagits. Jag har jobbat mycket som exportör i Kina och på Taiwan och känner dessa länder ganska väl. Vad jag vill kritisera regeringen för är att man inte har drivit en tillräckligt aktiv handelspolitik och inte givit de svenska exportörerna samma möjlighet som de stora länderna. Utrikesministern vet säkert att Tyskland i april hade sin handelsminister på Taiwan för att få underlag för att kunna plocka bort Taiwan från den tyska embargolistan. Man vill leverera ubåtar och patrullfartyg till Taiwan. Det nämns siffror som 20 miljarder kronor. Man vidtar gentemot Taiwan vissa positiva åtgärder. Man har tillsatt en karriärdiplomat som chef för det tyska handelskontoret. Det är små markeringar, men de betyder mycket goodwillmässigt. Det gör det i motsvarande mån svårt för Sverige, som får konkurrera om ubåtar och patrullbåtar. Tyskarna är tydligen inte rädda för handelspåtryckningar, som jag är övertygad om att man är i Sverige. De bearbetar samtidigt Kina lika intensivt och är inte rädda för kinesiska motdrag. Det bör inte heller Sverige vara. Jag kan vidare nämna att House of Commons Foreign Affairs Committee i England i en nyligen publicerat rapport anfört att man kommer att stödja Taiwans inträde i GATT, även om Kina inte skulle få inträde. Därför skulle jag vilja fråga utrikesministern om hon är beredd att, liksom man är i England, stödja Taiwans GATT-medlemskap och om hon är beredd att se över möjligheterna att ge Sverige chans att konkurrera med Tyskland och Frankrike om att leverera ubåtar och patrullbåtar till Taiwan. Det betyder mycket med tanke på arbetslöshetssituationen både i Malmö och i
Herr talman! Jag vill hänvisa till det jag säger i svaret, nämligen att det inofficiella besöksutbytet med Taiwan har ökat påtagligt, att Taiwan har ett representationskontor i Stockholm. Ur de synpunkter som Simon Liliedahl framhöll är det kanske än viktigare att Exportrådet nu är representerat med ett kontor i Taipei. Det är ändå en väsentlig utveckling. När det sedan gäller GATT pågår nu bestämda diskussioner om att Folkrepubliken Kina skall kunna ansluta sig till GATT. Sker detta vet jag att det även finns diskussioner om någon form av arrangemang för Taiwan. Det vore väl positivt med båda dessa steg.
Herr talman! Det var intressant att höra, men jag vidhåller att regeringen borde kunna vara mer aggressiv. Om nu tyskarna har gjort vissa diplomatiska framsteg, som har tagits emot mycket positivt av Taiwan, tycker jag att svenska regeringen skulle matcha Tyskland och även Frankrike som har levererat Mirage och USA som har levererat F 16 för att inte komma längst ner på listan. Taiwan är ett stort exportland för Sverige -- exporten uppick till tre och en halv miljard kronor. Visserligen är Kina också ett stort exportland -- fyra och en halv miljard kronor. Jag tror att de små markeringar som jag har indikerat skulle göra att vi skulle stå betydligt starkare i konkurrensen med stormakterna om de produkter som vi vill exportera. Avslutningsvis: Utrikesministern talade om i sitt svar att det fanns ett förslag att ge Taiwan exceptionell ställning i FN men att frågan enligt ett beslut i generalförsamlingen inte kom upp på dagordningen. Finns det möjligheter för Sverige att ta ett initiativ i denna fråga, så att Taiwan kan ges en exceptionell ställning i FN?
Herr talman! Jag vill åter hänvisa till att Exportrådet nu är representerat med kontor på Taiwan. Självfallet sysslar Exportrådet i första hand med civila kommersiella affärer. Det kan jag inte se något fel i.

Herr talman! Hans Göran Franck har i en interpellation till statsministern frågat om denne är beredd att revidera sin uppfattning om faran av fascism och högerextremism i Italien samt vilka politiska initiativ och åtgärder statsministern anser är påkallade för att bekämpa nyfascism och högerextremism i Europa. Statsministern har bett mig att besvara interpellationen. Herr talman! I det italienska valet den 27 och 28 Forza Italia, Alleanza Nazionale och Lega Nord en majoritet i parlamentet. Silvio Berlusconi fick som ledare för det största partiet, Forza Italia, presidentens uppdrag att bilda regering. Den nya regeringen, i vilken ovan nämnda tre partier ingår, har nu tillträtt. Sociale Italiano , som i sin tur är arvtagare till Benito Mussolinis fascistiska rörelse. Trots att Alleanza Nazionale gjort vissa försök att distansera sig från sitt fascistiska arv tyder flera uttalanden på att kopplingen ännu är aktuell. Herr talman! Det finns anledning att oroas när extremistiska partier, vars ideologiska grundval inte bygger på demokratiska värderingar, får framgångar i politiska val. Detta gäller oavsett vid vilken ytterpunkt på den politiska skalan dessa partier befinner sig. Detta var innebörden i statsministerns kommentar strax efter det att utgången av de italienska valen stod klar. Det går att dra olika slutsatser av valet i Italien. En slutsats är att valutgången är ett resultat av de senaste årens dramatiska politiska utveckling i landet. De traditionella politiska partierna har drabbats av en djup förtroendekris, som det kanske kommer att ta tid att övervinna. En annan slutsats, och kanske den viktigaste, är att den italienska demokratin har visat förmåga till förnyelse inom det demokratiska systemets ramar. Det pågår i Italien en uppgörelse med det förflutna. I flera fall har rättegångar ansetts motiverade, vilket har fått stor uppmärksamhet både i Italien och i omvärlden. Nya partier har bildats, och etablerade partier har försvunnit. Landets politiska system har utsatts för stora påfrestningar, men de demokratiska principerna har inte ifrågasatts. De italienska valen genomfördes på ett demokratiskt sätt i enlighet med de nya vallagar som antogs i en folkomröstning förra året. Resultatet visade att det nyfascistiska, eller postfascistiska, partiet Alleanza Nazionale ökade sin röstandel till ca 13 % av rösterna, vilket är oroande. Resultatet ledde samtidigt till att det partipolitiska mönstret i Italien förändrades i en rad andra avseenden. Att partistrukturer förändras i ett demokratiskt land är inget onormalt, även om omvälvningen i Italien gått snabbare och varit mer dramatisk än på andra håll. Att extremistiska partier, till höger och till vänster, ibland vinner framgångar på grund av väljarnas missnöje med traditionella och demokratiska partier är förvisso inget unikt för Italien. Herr talman! Det finns skäl att hysa stark oro för och aktivt motverka de extremistiska och odemokratiska strömningar av olika slag som under de senaste åren kommit till uttryck i Europa. Extremism, fascism och rasism har ingen plats i dagens eller framtidens Europa. Därom är vi alla eniga. Samtidigt finns det anledning att ta fasta på demokratins förmåga att motstå angrepp och förnya sig. Det var trots allt bara en minoritet av de italienska väljarna som röstade på extremistiska partier. Jag är övertygad om att det bästa sättet att motverka extrema politiska partier och ideologier är genom öppenhet, fri debatt och -- inte minst -- ett samarbete över gränserna som gynnar ekonomiskt framåtskridande och känslan av samhörighet. Jag är övertygad om att detta också är vad det stora flertalet av det italienska folket föredrar och att de därför förväntar sig att deras politiska partier kommer att sträva efter detta.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag hade förväntat mig att få svaret av statsministern, då en del av frågan direkt berör hans egen kommentar till den mycket oroväckande valutgången i Italien. I Dagens Eko den 29 mars bagatelliserade Carl Bildt nyfascisternas framgångar i valet. I stället för att med skärpa och entydighet ta avstånd från nyfascisterna och högerextremisterna gav statsministerns uttalanden ett intryck av flathet och historielöshet. Han ville jämställa demokratiska vänsterpartiet Socialistinternationalen -- med fascister. Den italienska fascistledaren förklarade i en intervju i påskas att Benito Mussolini -- Il Duce -- var detta århundrades största statsman. Fascistpartiet MSI har fått tre regeringsposter, bl.a. vice premiärministerposten.

Utrikesministerns vaga uttalanden framstår mot denna bakgrund som icke acceptabla. Särskilt betänkligt och felaktigt är hennes slutsats att den italienska demokratin har visat förmåga till förnyelse inom det demokratiska systemets ramar. De italienska fascisterna försvarar och glorifierar i dag sin historia. Fascisterna tog makten i Italien 1922. På olika sätt banade de vägen för det som senare skulle hända i Tyskland. Mussolini införde en järnhård diktatur med systematisk förföljelse av oppositionella. Partier och fackföreningar upplöstes, pressen underkastades fullständig censur. Medborgerliga rättigheter upphävdes, och de som protesterade kom i fängelser och interneringsläger. Många avrättades. Då andra världskriget bröt ut ställde Mussolini och hans fascister genast upp på Hitler-Tysklands sida. Reaktionerna mot den italienska regeringen är starka i många länder i Västeuropa och också inom EU, vilket kontrasterar mot den svenska regeringens hållning. Norges utrikesminister Björn Tore Godal har gjort ett uttalande där han låtit förstå att den norska regeringen inte tänker möta de fascistiska italienska ministrarna. Flera franska politiker med presidenten i spetsen har agerat i saken, och frågan är väckt i Vilken inställning har regeringen till den norske utrikesministerns hållning? Är regeringen beredd att ompröva statsministerns förhastade uttalanden? Det är något slags naiv överslätande hållning som regeringen företräder, att tro att man genom samtal och debatt skall kunna komma åt detta problem. Hur ser regeringen på att italienska regeringen kan få posten som ordförande i EU? Har regeringen verkligen ingen annan medicin mot den fascistiska faran än dialog och debatt? Har regeringen ingenting lärt av utvecklingen under 20 och 30-talen?
Herr talman! Jag förstår inte vad Hans Göran Franck har emot dialog och debatt. Detta är ju demokratins verktyg. Jag blir något förundrad. Det som Hans Göran Franck säger om statsministerns uttalanden är grundläggande felaktigt. Statsministern bagatelliserade på intet sätt oron för valutgången i Italien. Jag har läst hans uttalanden mycket noga, och det fanns ingenting av detta. Statsministern tillät sig -- och det får Hans Göran Franck finna sig i -- att peka på extrema krafter på båda sidor av spektrumet. Det är alldeles nödvändigt att i den historiska utveckling som vi befinner oss i, Hans Göran Franck, uppmärksamma också sådana krafter, därför att de tyvärr även ingår i förening i vissa av oss närliggande länder. Det finns ett nytt fenomen i Central och Östeuropa som kallas röd-brun extremism. Det kan vi inte och får vi icke blunda för. Den allvarliga fråga som Hans Göran Franck sedan kommer in på i sitt inlägg, och som jag tycker att vi skall ta på stort allvar, är hur vi skall förhålla oss. Som jag ser det befinner vi oss i dag gudskelov i en väsentligt annorlunda situation än den som Europa befann sig i på 30-talet. Vi har det europeiska enhetsverket som har skapats efter andra världskriget. Det finns Europarådet, ESK och den europeiska unionen med sina principer, med sina domstolar och med sina grundläggande dokument. Det som vi självfallet skall göra i dag, och det som den svenska regeringen kommer att göra och gör, är att vi utgår ifrån att Italiens regering och alla dess medlemmar skall följa de grundläggande principerna i såväl Europarådet som ESK och den europeiska unionen. Den förhoppning och det bestämda krav som jag uttalar här i dag är att det är enligt dessa principer som den italienska regeringen skall arbeta. Gör den inte det, får vi naturligtvis då ta ställning och se hur vi skall agera. Men detta måste vara den grundläggande utgångspunkten.
Herr talman! Jag skall återge några brottstycken ur intervjun i Dagens Eko, som jag talade om i mitt första inlägg. Statsminister Carl Bildt säger att det är svårt att bedöma vad valresultatet kommer att ge för politik i Italien, men han ser det ändå som en markering från det italienska folket att vilja göra sig kvitt bl.a. korruptionen.
Statsministern gav efter parlamentsvalen i Italien en alltför positiv kommentar till den oroväckande valutgången.
Vidare säger Carl Bildt att han tror att det är bra att man nu har lagt en period bakom sig som dominerats av de gamla partierna. Sedan får man hoppas att det går att bilda en fungerande regering på den majoritet som nu blivit. Sedan får Carl Bildt frågan: Du är inte oroad över att fascisterna kommer tillbaka som en kraft i Europa? Carl Bildt svarar då: Nja, det är både fascister och kommunister som i en ny tappning försöker att göra sig gällande. Det är klart att det är oroande. Jag tror inte att de kommer att få något dominerande inflytande vare sig i den ena eller i den andra extremen.
Får de en stark ställning i en ny italiensk regering borde den samlade svenska reaktionen ur demokratisk synpunkt vara mycket negativ.
De här uttalandena från statsministern skiljer sig i hög grad från det uttalande som Ingvar Carlsson gjorde, och han var ju också inne på den italienska frågan tidigare här i dag. Ingvar Carlsson sade att det är utomordentligt allvarligt att politiska högerkrafter skaffar sig en politisk maktposition i ett av Europas största och viktigaste länder. Det innebär att idéer som de flesta hoppats hade förpassats till historiens skräphög åter visar sitt förhatliga ansikte.
Det är utomordentligt allvarligt att extrema politiska högerkrafter skaffar sig en politisk maktposition i ett av Europas största och viktigaste länder. Det innebär att idéer, som de flesta hoppats hade förpassats till historiens skräphög, åter visar upp sitt förhatliga ansikte. Den politiska utvecklingen i Italien kan bli en signal och en stimulans för liknande politiska krafter i andra delar av Europa.
Bildt, borde självklart med skärpa och entydighet ta avstånd från dessa krafter. Inte minst mot bakgrund av det närmare europeiska samarbetet är det nödvändigt att vi klart och entydigt bekämpar den extrema högern och fascismen. Vi får inte uppträda med den flathet och historielöshet som statsminister Bildt visade i går.
Sveriges statsminister bör självklart ta avstånd från dessa krafter. Inte minst mot bakgrund av det europeiska samarbetet är det nödvändigt att vi klart och entydigt bekämpar den extrema högern och fascismen. Är statsministern beredd att revidera sin uppfattning om faran av fascism och högerextremism i Italien?
Det var ett uttalande som jag tycker var på sin plats. Jag tycker också att det är på sin plats att man erkänner att man har gjort ett oövertänkt och förhastat uttalande. Det var därför jag hade velat att statsministern själv skulle vara här i dag för att kunna göra en deklaration om detta.
Vilka politiska initiativ och åtgärder anser statsministern är påkallade för att bekämpa nyfascism och högerextremism i Europa?
Utrikesministern gick in på frågan om dialog och debatt. Självklart anser jag att det är mycket viktigt att ha en bred debatt både i Sverige och internationellt om de faror som finns.
Herr talman! Det är inte mycket att göra åt saken. Hans Göran Franck får nöja sig med utrikesministern i dag. Men jag är mycket glad över att Hans Göran Franck här läste upp Carl Bildts inlägg, eftersom det därmed finns i kammarens protokoll. Jag tycker att alla och envar kan läsa detta och konstatera att han pekade både på faran för extremism till höger och faran för extremism till vänster. Det är precis så det är. Jag sade i mitt svar, vilket är ett svar som är förankrat i Sveriges regering: Extremism, fascism och rasism har ingen plats i dagens eller framtidens Europa. Klarare och tydligare kan det inte sägas. Samtidigt, Hans Göran Franck, måste vi nu glädja oss åt att när dessa utmaningar kommer så finns det europeiska enhetsverket, Europarådet, ESK och Europeiska unionen. Vi har dess principer, stadgar och traktater, och därmed har vi också instrument för att hålla dessa krafter i schack och kan framför allt utgå från att demokratiskt valda regeringar skall följa dessa principer. Jag vill också nämna för Hans Göran Franck att detta är något som naturligtvis jag själv också måste iaktta i mitt ämbete. I ESK-trojkan, där Sverige i dag fortfarande ingår, är Italien ordförandeland. Nästkommande ordförandeland är Ungern som just nu har röstat för en återkomst av de från kommunisterna nu till socialister omdöpta krafter som en gång ledde Ungern under Sovjetstyret. Det finns många utmaningar i Europa, men de måste hanteras med hänvisning till principerna.
Herr talman! Jag tycker att utrikesministern borde besvara den fråga som jag ställde om den norske utrikesministerns uttalande. Här skiljer sig den norska regeringens hållning från den svenska regeringens. Det är en mycket mer distinkt och bestämd hållning än den som kommer till uttryck i statsministerns och utrikesministerns uttalanden. Det är i och för sig bra att utrikesministern säger att man vill agera inom ramen för olika internationella och europeiska organ. Men frågan är på vilket sätt utrikesministern vill agera. Enligt min mening är det klart otillräckligt att man nöjer sig med att ha en debatt här och i olika internationella forum. Faran är betydligt större. Vi skall komma ihåg att även om denna fascistiska rörelse fick 13 % så har de en koalition med ett mycket extremt högerparti under statsministerns ledning. Man kan klart säga att det inte bara är ett parti långt ut på högerkanten, utan det är ett populistiskt parti som är djupt involverat i ekonomiska egenintressen. Här gäller det verkligen för den svenska regeringen att söka samarbetspartner för internationella och europeiska aktioner som verkligen går ut på möjligheten att bekämpa denna företeelse i Italien. Faran ligger nu i att detta kommer att sprida sig till andra länder och att man får förankring i andra regeringar också. Då bör man påminna sig om vad som hände på 20 och 30-talen, då den politiska hållningen var alldeles för passiv och helt otillräcklig för att mobilisera mot den fascistiska och nazistiska faran.
Herr talman! Jag säger inte de saker som Hans Göran Franck talar om att jag säger. Vad jag mycket klart har sagt är att extremism, fascism och rasism inte har någon plats i dagens eller framtidens Europa. Det är ett klart avståndstagande från sådana tendenser och politiska yttringar. Jag säger inte att samtal skall föras, utan vad jag mycket klart säger är att jag och den svenska regeringen utgår från att den italienska regeringen kommer att agera utifrån de principer som styr den europeiska integrationen som finns uttryckt i Europarådet och i den europeiska unionen. Detta är mycket klart. Vi utgår från detta, och det är detta vi förväntar oss.

Det sydafrikanska valet fick glädjande nog ett lugnt och ordnat förlopp. Det har i allt väsentligt förklarats för både fritt och rättvist. Det blev därmed, som Hans Göran Franck själv nämner i sin interpellation, en stor framgång både för demokratin och för alla dem som på olika sätt aktivt arbetat mot apartheidsystemet. För de många människor i Sydafrika som i årtionden gjort stora personliga uppoffringar i kampen för demokrati måste det kännas utomordentligt glädjande att målet nu har nåtts. Speciellt tänker jag på president Mandela som vid 75 års ålder för första gången fått utöva den rösträtt som för oss svenskar är en så självklar rättighet. Den svenska regeringens bedömning av utvecklingen i Sydafrika efter valet är i grunden positiv. Det faktum att själva valet i stort sett kunde hållas utan politiskt våld och turbulens lovar gott. De grundläggande förutsättningarna för en gynnsam utveckling finns för handen: en folkligt vald regering för samförstånd och försoning, en ekonomi och en infrastruktur som är bättre utvecklad än någon annan i Afrika samt en omvärld som är beredd att bistå landet i dess fortsatta demokratiska utveckling. När den demokratiskt valda koalitionsregeringen under president Mandela nu installerats följer den grå och mödosamma vardagen, då arbetet på att undanröja apartheidsystemets förödande effekter skall bedrivas. På regering och president vilar då uppgiften att möta alla de förväntningar som byggts upp under lång tid. Människor som förvägrats rätten att bosätta sig var de vill, som saknar människovärdiga bostäder, som saknar utbildning och som möter arbetslöshet hoppas nu se konkreta och omedelbara förbättringar av sin egen vardag. Och det rör sig inte om någon liten minoritet utan om en överväldigande majoritet av landets befolkning. I detta läge är det självklart att vi i Sverige skall göra vad vi kan för att stödja det nya demokratiska Sydafrika i arbetet på att undanröja arvet efter apartheid. Sverige har under lång tid givit ett omfattande -- och strategiskt viktigt -- bistånd till kampen mot apartheid och för ett demokratiskt och icke-rasistiskt Sydafrika. När det fantastiska nu hänt att det vi drömt om och arbetat för gått i uppfyllelse skall vi självfallet ge stöd till det reformarbete som förestår. Om detta råder bred enighet. Men jag vill samtidigt kraftigt understryka, och kan inte göra det starkt nog, att biståndet från omvärlden inte kan lösa Sydafrikas problem. Knappast något bistånd kan vara så generöst tilltaget att det kan svara för ett omfattande bostadsbyggande eller finansiera skolgången för flera miljoner barn. Därför är det Sydafrikas egna resurser som måste tas i anspråk för att möta de berättigade kraven från de eftersatta människorna i området som Alexandra, Soweto och Kayelithsha, och det är egna genererade resurser det handlar om, resurser som skapas genom en klok och välavvägd ekonomisk politik. Utöver egen resursmobilisering kommer Sydafrikas utveckling också att avgöras av hur snabbt handelsförbindelser kan upprättas och hur attraktivt landet kommer att vara för utländska investeringar. En ekonomisk öppenhet och beredskap att delta i det internationella handelsutbytet är en nödvändighet. Självklart bör Sverige på alla sätt stödja och uppmuntra en sådan utveckling. Omvärldens bistånd både kan och bör i hög grad inriktas på strategiska insatser på områden av avgörande betydelse för landets utveckling och för förbättringar av människors levnadsvillkor. För Sveriges del är det naturligt att göra insatser på utbildningsområdet liksom att stödja den demokratiska utvecklingen och stärka respekten för mänskliga rättigheter. Inte minst angeläget är det att bidra till uppbyggandet av en demokratisk samhällskultur. Hur vårt bistånd skall utformas och vilka områden det skall omfatta är självfallet något som skall diskuteras närmare med den nya sydafrikanska regeringen liksom med enskilda organisationer som gör stora insatser i Sydafrika. Herr talman! Sverige kommer att stödja Sydafrikas återinträde som fullvärdig medlem i FN, och vi vill också verka för att landet intar sin givna plats i andra internationella organisationer. Inom både FN och Världsbanken planerar man nu betydande biståndsinsatser, som stöds av Sverige och där svenska lärdomar och erfarenheter kan tas till vara. Sverige ser betydande möjligheter till samarbete med EU när det gäller unionens olika insatser för ett ökat stöd till Sydafrika. Vi är därför beredda och intresserade av att delta i s.k. gemensamma aktioner. Jag skulle i detta sammanhang vilja nämna att EU har för avsikt att arrangera en ministerkonferens i Berlin den 6--7 september i år med länderna i södra Afrika. Syftet med konferensen är bl.a. att diskutera framtida ekonomiskt och politiskt samarbete med regionen, inklusive Sydafrika. Sverige kommer att delta aktivt i förberedelsearbetet, och vi räknar med att erbjudas fullt observatörsskap vid själva mötet. De genomgripande förändringar som nu sker i Sydafrika kommer på sikt att få en gynnsam inverkan på både den politiska och ekonomiska utvecklingen i regionen. Därmed skapas också bättre förutsättningar för Sveriges och andra länders angelägna stöd till fattiga och utsatta länder i södra Afrika. Flertalet av dessa länder är redan huvudmottagare av svenskt bistånd. När det gäller våra bilaterala biståndsprogram kommer dessa att få en sådan framtida inriktning att de på bästa möjliga sätt tar till vara de nya möjligheter som skapas i regionen. Förändringarna i Sydafrika kommer att bli särskilt betydelsefulla för det regionala samarbetet inom SADC, som under nästa budgetår kommer att få ett svenskt stöd på 130 miljoner kronor. Det gäller nu att få med Sydafrika i denna regionala samverkan, inte att isolera det. Beträffande frågan om AWEPA vill jag till sist nämna att Sverige vid ett flertal tillfällen lämnat betydande bidrag till denna organisation, senast för insatser i samband med valet i Sydafrika. Under de tre senaste åren har närmare 4,5 miljoner kronor utbetalats till AWEPA och dess närstående organisation African European Institute. SIDA är berett att pröva ansökningar om ytterligare stöd från fall till fall.